Herr talman! Det finns ju inte bara ett samhällsintresse av att utreda om ett brott har blivit begånget. Det finns faktiskt också ett annat samhällsintresse, nämligen det att den för brott misstänkte och anklagade skall få tillfälle att försvara sig på samma villkor som gäller för hans oftast mäktigare motpart.

Herr talman! Herr Schött har frågat mig, om jag i anledning av fartygsolyckan norr om Öland vill lämna en redogörelse för kontrollen av bemanning och kondition hos utländska fartyg som trafikerar svenska hamnar. Herr Norrby i Åkersberga har frågat mig, om jag anser att nuvarande bestämmelser om beredskap mot skador vid transport till sjöss av giftigt och annat farligt gods är tillfredsställande. Herr Rosqvist har frågat mig, om jag avser att föranstalta om mera skärpta bestämmelser för transporter till sjöss av s.k. farliga laster. Herr Israelsson har frågat mig, om jag anser att även beställaren av transport av farligt gods, gifter m.m. skall åläggas ansvar för val av sådant transportmedel och för tillförlitligheten ur trygghetssynpunkt hos mottagaren av transportuppdraget, att största möjliga säkerhet uppnås vid dylika transporter. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. När det gäller de säkerhetsföreskrifter som finns och de åtgärder som kan vidtas för att möjliggöra säkra sjötransporter av farligt gods, vill jag till en början understryka att en grundläggande princip är att varje sjöfartsnation har ansvaret för säkerheten på den tillhöriga fartyg. Denna princip återspeglas i gällande internationella konventioner på så sätt att det land vars hamnar ett fartyg besöker skall godta de certifikat som behörig företrädare för fartygets hemland utfärdat till bevis om fartygets sjövärdighet. Först om grundad anledning finns till antagande att certifikaten inte korrekt återger fartygets säkerhetsstandard skall värdlandet göra en mer ingående kontroll av fartyget än vad som fordras för att enbart kontrollera fartygets handlingar. Konventionerna ålägger även de fördragsslutande länderna att upprätthålla en organisation för effektiv säkerhetsövervakning av de egna fartygen. När det gäller fartygs kondition, utrustning och bemanning finns den grundläggande regleringen i 1965 års lag om säkerheten på fartyg och i tillämpningskungörelsen till denna lag. Författningarna är i sina huvuddrag tillämpliga även på utländska fartyg som befinner sig inom Sveriges sjöterritorium. Fartygs resa kan förbjudas om det finns skälig anledning anta att vissa allvarliga brister förekommer, t.ex. att fartyget inte är sjövärdigt för resa i avsedd fart eller att det i väsentliga avseenden har brister i fråga om skyddet mot ohälsa och olycksfall eller att det inte är betryggande bemannat. Kraven på sjövärdighet m.m. framgår närmare av lagen och dess följdförfattningar. I fråga om transporter av farligt gods med fartyg finns föreskrifter i ett flertal inhemska författningar och internationella överenskommelser. För den internationella sjöfartens del har i anslutning till 1960 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss utarbetats särskilda bestämmelser om transport av farligt gods, vilka i september 1965 antogs av den mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen . I vad gäller klassificering och märkning av det farliga godset bygger dessa bestämmelser på rekommendationer som utarbetats av en av FN:s ekonomiska och sociala råd tillsatt expertkom mitté. De av IMCO antagna bestämmelserna liksom ett antal internationella rekommendationer om bl.a. bulktransporter av farligt gods har genom beslut av sjöfartsverket införlivats i det svenska regelsystemet. Av den inhemska regleringen vill jag också nämna 1973 års lag om hälsooch miljöfarliga varor och därtill anslutande kungörelse. Bestämmelserna i dessa författningar gäller all hantering och även transport av hälsooch miljöfarlig vara. I fråga om farliga fartygslaster gäller även vissa andra författningar som främst är givna i miljöskyddssyfte. Jag avser här lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg, med anslutande kungörelse och tillämpningsföreskrifter av sjöfartsverket. Lagen tillämpas om olja eller annat skadligt kommer ut från fartyg eller det skäligen kan befaras att så sker. Lagen ger sjöfartsverket och, i vissa lägen, tullverket vittgående möjligheter att inskrida för att hindra föroreningar. I detta sammanhang kan också nämnas föreskrifter från år 1971 om skyldighet för befälhavare på tankfartyg att anlita lots vid gång i vissa svenska farvatten, när fartyget har en minsta angiven bruttodräktighet och transporterar vissa farliga oljeprodukter. Vid transporter inom i huvudsak allt svenskt inre vatten av vissa allmänfarliga laster i bulk föreligger nämnda skyldighet oberoende av fartygets storlek. Säkerheten i nu berörda avseenden främjas också av en effektiv tillsynsverksamhet. Sjöfartsverket har under senare år tilldelats ökade resurser för att förstärka sina insatser på området. Samma är förhållandet med tullverkets kustbevakningsorganisation. Jag vill nämna att tillsynen av fartygen sker genom sjöfartsinspektionen hos sjöfartsverket och vad avser skyddet mot ohälsa och olycksfall även genom yrkesinspektionen. Genom att dessa två myndigheter samverkar får de utländska fartygen ofta besök av svensk tillsynsmyndighet. Det bör strykas under att just förhållandena i fråga om farligt gods omfattas av båda myndigheternas Jag anser det inte vara påkallat att för närvarande föreslå några ändringar i den svenska säkerhetsoch skyddslagstiftning som jag redogjort för. Författningarna har tillkommit under de senaste åren och erbjuder — generellt sett — goda möjligheter för myndigheterna att ingripa snabbt och effektivt. Att utvecklingen trots detta följs med skärpt uppmärksamhet är emellertid givet. Av min redogörelse framgår att sjösäkerhetsfrågorna — särskilt då det gäller transporter av farligt gods — i hög grad är en internationell angelägenhet. Sverige tar aktivt del i den verksamhet som bedrivs i dessa frågor inom internationella organ och sammanslutningar. Denna internationella anknytning är en av de aspekter som man måste beakta när man ställer frågan om ett särskilt ansvar bör läggas på beställaren av transporter av farligt gods. Problemet ligger framför allt i att kunna göra ett ansvar gällande mot ett utländskt företag för att godset blir märkt och att det blir transporterat på det från trygghetssynpunkt bästa sättet. Det lämpligaste sättet att i ansvarskedjan foga in den som överlämnar farligt gods till transport är enligt min mening att ålägga honom en skyldighet att deklarera den vara han avlämnar och att på ett entydigt sätt märka förpackningar o. d. Att ålägga honom generellt ansvar för val av transportmedel och transportör skulle däremot leda för långt i ansvarshänseende utan att någon motsvarande nytta skulle kunna påräknas. Även systematiskt skulle en sådan lösning bereda problem. Transporten utgör endast ett led i en lång hanteringskedja och frågan om ansvarsfördelningen mellan alla dem som deltar i hanteringen måste prövas i ett sammanhang.

Herr talman! Först ber jag att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan var det kromsyralastade tyska motorfartyget Viggo Hinrichsens förlisning norr om Öland den 29 september. Det var en olycka som tilldrog sig den allra största uppmärksamhet i hela vårt land men säkerligen främst i Kalmar län, där det nära hotet mot fiske och badvatten upplevdes mycket starkt. Åter fick vi alla en påminnelse om hur miljöhotande vissa fartygstransporter är och hur angeläget det måste vara att vidtaga alla tänkbara åtgärder för att begränsa riskerna vid dem till ett minimum. I fallet Viggo Hinrichsen konstaterades att befälhavaren på ett flagrant sätt åsidosatt gällande bestämmelser om bemanning av fartyget, vilket synes ha varit en av orsakerna till att fartyget i det rådande hårda vädret kom i ett akut nödläge, som så småningom ledde till förlisningen. Som framgår av statsrådets svar är sjöfartsinspektionen tillsynsmyndighet i vad gäller lagen om säkerheten på fartyg. Av vissa uttalanden i samband med förlisningen norr om Öland synes emellertid framgå att sjöfartsinspektionen har för små personalresurser för att effektivt övervaka föreskrifterna om bl.a. bemanningen på fartyg. Det är naturligt att man under sådana förhållanden bör utnyttja de personalresurser som finns på annat håll och som möjligen kan disponeras i det här övervakningsarbetet. Tanken går då givetvis närmast till tullverkets personal, som kommer ombord på fartyg från utrikes ort för visitation och tullklarering så snart fartyget anlöper en hamn. Jämlikt gällande lag är bl.a. tullmyndighet pliktig att lämna tillsynsmyndighet erforderligt biträde. Enligt vad jag erfarit har sådant biträde emellertid hittills lämnats endast då tillsynsmyndigheten i visst fall så begärt. Dessutom upplyses att tullpersonalens befogenheter i sådana fall är oklara. För att effektivisera övervakningen av gällande lag om säkerheten på fartyg borde tullverket i författning åläggas att utöva tillsyn av lagen i sådana delar som ej fordrar mer ingående kunskaper om fartygskonstruktion etc. Givetvis måste tullpersonalen då samtidigt utrustas med för uppdraget erforderliga befogenheter. Föreskrifter härom borde kunna ges en liknande konstruktion som den i vattenföroreningslagen och vattenföroreningskungörelsen, vilken omnämnts i svaret. Statsrådet meddelar att han inte anser det vara påkallat att för närvarande föreslå några ändringar i nu gällande lagstiftning. Herr talman! Detta föranleder mig, som delvis har en annan uppfattning, att under åberopande av vad jag här relaterat vädja till statsrådet att snarast ta initiativ till sådan komplettering av gällande bestämmelser att samhällets samlade resurser — bl.a. tullverkets — kommer att effektivt utnyttjas när det gäller tillsyn av lagen om säkerheten på fartyg. Än en gång ber jag att få tacka statsrådet för svaret på min fråga.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det var ju ett utförligt svar, men som jag ser det innehåller svaret ingenting nytt. Det konstaterar att allt är bra, och svaret på min fråga, om nuvarande bestämmelser om beredskap mot skador vid transport till sjöss av olika sorter av farligt gods är tillfredsställande, är alltså ja enligt statsrådets uppfattning. Det är Östersjön som vi närmast tänker på här, och det är ju ett särskilt känsligt vattenområde. De risker som uppstår vid föroreningar känner vi till. De senaste exemplen är tumörer eller pest eller vad det nu handlar om på fisk — strömming — enligt rapporterna. I det speciella fall som är utgångspunkten för denna diskussion är vad vi närmast tänker på naturligtvis samhällets räddningstjänst. Den utredning som lade fram sitt betänkande i maj 1971 har efter en mycket långsam behandling nu resulterat i en lagrådsremiss. I utredningsbetänkandet sägs mycket litet om kemikalier till sjöss. I lagrådsremissen sägs något mera, nämligen att tullverket bör få ett väsentligt ökat ansvar för åtgärder också mot löskomna kemikalier och andra miljöfarliga varor. Tidigare har tullverket som bekant haft ansvaret när det gäller olja. Däremot sägs det ingenting i lagrådsremissen om när pengarna skall anslås. Förmodligen blir det nästa budgetår, och det betyder i så fall ytterligare nästan ett år med bristande resurser. Den åtgärd man i första hand tänker på när det gäller de förebyggande insatserna i sådana här fall är vidgad lotsplikt. Bestämmelser efterlevs naturligtvis mycket effektivare av befälhavare och redare, om de vet att svensk myndighetsperson automatiskt kommer ombord. Den vidgade lotsplikten skulle förmodligen, om den hade tillämpats i det aktuella fallet, kunnat leda till att fartygets resa avbrutits och katastrofen sålunda undvikits. Som jag ser det är det alldeles uppenbart att de tillsynsresurser vi nu har är för små, och lotspersonal ombord i ett fartyg skulle där i betydande utsträckning utgöra ett komplement.

Detta är ju en direkt konsekvens av det svar som jag har fått på min fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Även min fråga var föranledd av olyckan med det västtyska fartyget Viggo Hinrichsen. Visst finns det bestämmelser, både svenska och internationella, som gäller för fartyg med farlig last destinerat till svensk hamn, men vi vet hurudan efterlevnaden av de bestämmelserna är. Den är inte hundraprocentig. Dessutom kan kontrollen inte bli fullständig under nuvarande förhållanden och med nuvarande praxis. Obligatorisk förhandsanmälan från lastmottagarens ombud skulle kunna vara ett sätt att få kontrollen mera effektiv, men i så fall kommer den i efterhand, när lasten redan är i Sverige, och då har de eventuella riskerna redan förevarit. Nej, då skall kontrollen göras vid avgången från utländsk ort. Kan vi få sådana bestämmelser, t.ex. en internationell konvention med tillräcklig uppslutning, så är mycket vunnet. Men att komma dithän tar tid! I fallet Viggo Hinrichsen var fartyget mycket gammalt. Det byggdes 1937, det var litet, omodernt och tillkommet vid en tid då den eventuella däckslasten bestod av trä, koks eller silltunnor, och om man tappade sådan last i havet innebar det i varje fall ingen miljöfara. Även om ett äldre fartyg vid besiktningen kan hamna i högsta klassen kvarstår som ett faktum att haverier mest drabbar äldre fartyg. Ålder och förslitning gör att riskerna ökar. Ett haveri behöver inte betyda totalförlisning, men det kan innebära att förd last på olika sätt kommer ut och sprids i havet. Det kan gälla både olja och kemikalier, de senare i såväl fast som flytande form. Stora och oöverskådliga skador på vatten, fiske och stränder kan då bli följden. Kommunikationsministern säger att utvecklingen följs med skärpt uppmärksamhet. Det är bra. Men anser kommunikationsministern att det vore värt att pröva kvalitetskravet på fartyg med utgångspunkt från deras ålder, innan man tillåter att de nyttjas i svenskt farvatten för transporter av s.k. farliga laster? När det gäller transport av olja finns det dessutom en internationell konvention om skadeståndsansvar och en fond för ersättning för sådana skador som kan uppstå vid eventuellt oljeutsläpp. Fartyg med last över en viss kvantitet måste ha försäkring med anknytning till den fonden för att få angöra eller lämna hamn. Kommer det förslag med motsvarande krav för fartyg som fraktar kemiska laster?

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det här förevarande transportproblemet har i fyra enkla frågor vinklats från olika utgångspunkter. I min fråga tar jag upp beställarens ansvar. Beställarens ansvar — som i nuläget inte alls är för handen — är något som man omedelbart kommer att tänka på när en olycka händer med en farlig last. I det aktuella fallet kom såväl Sveriges Radio som pressen i sina kommentarer in på frågan, om inte beställaren borde ha ett ansvar för transport av farlig last för hans räkning. Med nuvarande reglering på området kan beställaren lägga allt ansvar på befraktaren. Detta förhållande skulle kanske kunna accepteras om alla befraktare var seriösa, men så är tyvärr inte fallet. Leverantörer och mottagare kan efter gottfinnande välja befraktare och härvid göra ekonomiska vinster genom att välja småbefraktare som inte fyller gällande säkerhetskrav. Fartygen är då i sämre skick, är i regel underbemannade och har ofta också okvalificerad besättning. Händer det en olycka med det farliga godset under transporten och är fartyget oförsäkrat och kaptenen kanske samtidigt redare och saknar utmätningsbara tillgångar, kommer de kostnader som följer av olyckan att få bestridas av det allmänna, vilket kanske kommer att bli fallet nu. Detta sakförhållande måste betraktas som klart otillfredsställande. Om en svensk beställare av farligt gods på något sätt ålades ansvar för transporten av det farliga godset borde detta rimligen leda till att seriösa befraktare anlitades för sådana transporter. Det borde också automatiskt leda till att täckande försäkringar alltid tecknades för dylika farliga transporter. Stor betydelse har också att endast godkänt emballage används för inneslutning av de farliga ämnena. Vid sjötransporter borde det då ligga i beställarens intresse att emballaget är av sådan beskaffenhet att godset även tål att hamna i vattnet utan att varan själv eller vattnet kommer till skada. Det skulle vara intressant att få veta, om kommunikationsministern är beredd att medverka till att beställaren av farligt gods åläggs transportansvar av innebörd att endast seriösa befraktare får anlitas.
Herr talman! Jag skall försöka att på grund av den korta tid jag har till förfogande så kortfattat som möjligt svara på de frågor som jag har fått. Till herr Schött vill jag säga att den beklagliga olycka som inträffade vid Öland trots allt kan sägas ha visat att vår beredskap inte är så dålig som man ibland kan tro. Herr Schött talade om tullverkets medverkan på ett mera effektivt sätt. Det är då angeläget att så här i efterhand säga — även om utredningen om olyckan fortfarande pågår och vi inte skall kommentera den i detalj — att vi, eftersom vi har en sådan beredskap som vi ändå har, vid det här olycksstället kunde sätta i gång en effektiv skadebekämpningsorganisation med enheter från bl.a. tullverket, marinen, sjöfartsverket. Vidare anlitades bärgningsbolag som snabbt och effektivt kunde bärga fartyget genom att lyfta upp det med last och allt. Resultatet blev också att skadeverkningarna trots svårighetsgraden kunde elimineras. Till herr Norrby i Åkersberga vill jag säga att jag bestrider att jag är nöjd med sakernas tillstånd. Det är inte alls på det sättet. Vi kommer aldrig att kunna sätta in alla de åtgärder vi skulle vilja sätta in i sådana här sammanhang. I fråga om det internationella samarbetet vill jag säga att det sedan drygt en månad tillbaka pågår en stor, vidlyftig och omfattande konferens i London, en konferens som har till uppgift att göra förhållandena ännu bättre när det gäller de säkerhetsfrågor vi här talar om. Och såvitt jag vet kommer konferensen att lägga fram många radikala och viktiga förslag. Bl. a. har det nått mig att man vid konferensen, som skall avslutas i morgon, kommer att lägga fram förslag om att Östersjön skall behandlas som ett specialområde, där totalförbud skall råda mot utsläpp från tankfartyg och andra fartyg över 400 bruttoton. Enligt förslaget kommer man att föreskriva skyldighet att uppföra mottagningsanordningar i hamnar osv. Jag vill bara ha nämnt detta för att vi skall vara klara över att vi har långt kvar innan vi har uttömt de internationella samarbetsresurserna i dessa frågor. Sedan vill jag slutligen säga till herr Israelsson att man naturligtvis kan fråga sig hur det skulle gå till att genomföra ett beställaransvar. Det skulle kunna inträffa att varje företag här i landet — stort eller litet — som gör en transportbeställning skulle behöva skaffa personal och resurser för att övervaka att största möjliga säkerhet uppnåddes vid transporten. Det är ändå ibland fråga om små beställare!
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning att det gjordes en mycket förnämlig och imponerande insats vid norra Öland, inte minst från tullverkets sida, men mitt inlägg gick ut på att man borde utnyttja tullverkets resurser mer än vad som nu sker. Jag vet att det finns stort intresse från tullverkets sida därvidlag, men man anser att man inte har tillräckliga befogenheter. Min fråga har tillkommit dels med hänsyn till säkerhetsaspekten, dels därför att jag tycker att samhällets resurser skall utnyttjas på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Jag har i annat sammanhang beklagat att det brister i samarbetet mellan tullverket och polisen. Här tycker jag mig ha funnit att det brister i samarbetet mellan tullverket och sjöfartsverket. Jag vore tacksam om statsrådet ville medverka till att tullverkets resurser blir bättre utnyttjade.
Herr talman! Kommunikationsministern säger nu att han inte är nöjd med rådande förhållanden, och det innebär att han mer eller mindre tar tillbaka det han sade i frågesvaret — att han inte anser det vara påkallat att för närvarande föreslå några ändringar i den svenska säkerhetsoch skyddslagstiftningen. Han nämner också den pågående konferensen i London. Den kommer med största sannolikhet att leda till och motivera förslag om ändringar i den svenska säkerhetsoch skyddslagstiftningen på det här området. Jag vill också passa på, herr talman, att ge en eloge för det sätt på vilket direktiven till den svenska delegationen vid Londonkonferensen har utformats. Det är alldeles uppenbart att det är de svenska insatserna som leder till ett, såvitt man kan bedöma, för Östersjön utomordentligt värdefullt resultat. Som jag ser det är det i en sådan här fråga miljöpolitiska värderingar som skall dominera. Den ekologiska grundsyn som folkpartiet tillämpar leder till att även transportpolitiken skall bedömas utifrån miljösynpunkter. Vi kan inte avvakta internationella överenskommelser. Vi måste själva göra saker och ting. Vi kan inte, som när det gäller den internationella överenskommelsen beträffande transporter av farligt gods på väg, vänta 16 år efter det att överenskommelsen ursprungligen träffades innan någon svensk lagstiftning kommer till stånd. Det är nödvändigt att aktivt arbeta med en utveckling av nationella regler och också med en samordning av bestämmelserna för olika transportslag. Det som är intressant härvidlag är att den aktuella lagrådsremissen beträffande samhällets räddningstjänst antyder förstärkta resurser för kustbevakningen. I det sammanhanget ansåg inte kommunikationsministern att det var opåkallat att lägga fram förslag till förstärkta åtgärder. Jag noterar med tillfredsställelse att civilministern inom kort kommer att lägga fram en proposition som löser många av de problem som kommunikationsministern inte anser det vara påkallat att för närvarande föreslå några lösningar på.
Herr talman! Jag vill också understryka att bärgningen av detta fartyg skedde på ett mycket effektivt och bra sätt. De som klarade av det hela utförde ett mycket gott arbete och visade gott sjömanskap. Sjöfartsverket fattade beslutet och sjöfartsverket tog initiativet. Sjöfartsverket hade också personal inkopplad på detta område. Det talas mycket om tullverket, men tullverkets insatser på detta område var väl mera av det vokabulära slaget. Min frågeställning gällde äldre fartyg. I bärgningsarbetet var ett av problemen just att fartyget var gammalt. Man var rädd för att det skulle knäckas eller att det inte skulle hålla vid upplyftningen. Det tycker jag ännu mer understryker den fråga jag ställde till herr kommunikationsministern. Äldre fartyg löper man betydligt större risker med, i vilket hänseende det än vara månde.
Herr talman! Kommunikationsministern nämnde i sitt svar att det var många beställare och att det därför skulle bli komplicerat, om man gick in och krävde ansvar av beställaren för transporterna. Jag medger att det kan vara på det sättet, men jag vill samtidigt inte gå med på att det skulle vara ett avgörande hinder mot att gå in med ett sådant krav. Man skulle kunna formulera det så, att det endast rörde sig om transporter av viss volym. Om vi ser på volymen av de transporter av farligt gods som företas, kommer vi ganska snabbt fram till att den helt övervägande delen av det transporterade farliga godset hänför sig till ett fåtal stora beställare, och om de täcktes in skulle problemet med en gång bli mycket mindre. Jag tror inte att man kan använda det skälet som en avgörande invändning mot att beställaren skulle ha ett ansvar. Jag säger samma sak som herr Rosqvist, att det väsentliga i det här fallet är att det kommer in seriösa befraktare med helt sjövärdiga fartyg och inte dessa befraktare med gamla och underbemannade fartyg — det är ju det som är problemet. Kan man komma åt dem är mycket vunnet. Det har talats om Östersjön. Det är naturligtvis av den allra största betydelse att kunna förhindra att sådana händelser över huvud taget fortsättningsvis inträffar i Östersjön.
Herr talman! Herr Rosqvists och senare också herr Israelssons krav på kvalitetskontroll av båtar är naturligtvis en viktig aspekt på frågan, men jag utgår ändå från att där har fartygsinspektionen sin givna uppgift redan nu. Det bör därför finnas goda möjligheter — och det har det funnits och finns även i framtiden — att den delen av frågeställningen skall vara täckt. Jag tror inte att herr Norrby i Åkersberga och jag behöver ha några delade meningar om de svenska säkerhetsoch skyddslagstiftningsfrågorna. Vi har samma rätt som andra länder har att besluta om egna säkerhetsoch skyddslagar — den kan vi driva och besluta om till en viss yttre gräns. Men på detta område, som är så internationellt, måste vi hela tiden ha i våra tankar att internationella överenskommelser måste översättas till nationella. I mitt svar har jag ansett att de nuvarande svenska säkerhetsoch skyddslagstiftningsreglerna ligger vid gränsen för vad som kan begäras av oss utan att vi alltför mycket kommer i kollision med internationella regler. Vi känner till den konferens som för tillfället pågår i London. Där får det väl så småningom bli en samskrivning mellan de nationella och de internationella reglerna. Sedan tror jag inte alls att det skall föreligga någon risk för kollision längre.
Herr talman! Det gäller just fartygsinspektörernas möjligheter att kontrollera fartygen. Jag vet att de kan göra en kontroll när fartygen ligger i hamn. Då kanske allting fungerar, men min erfarenhet av praktiskt arbete på det här området inom sjöfartsverket, också som lots har gett mig den kunskapen att många av dessa fartyg inte alltid fungerar som de borde. Huvudmaskineriet fungerar plötsligt inte, styrmaskinen ger babord i stället för styrbord eller tvärtom, hjälpmototer, pumpar, förhalningsspel, ankarspel osv. går inte att lita på, det är alltid någonting som inte fungerar eller som går sönder. Just vid provningen som en fartygsinspektör företar i hamn eller på ett varv kanske allt fungerar, men om det till sjöss klickar bara en gång på hundra är det ändå en gång för mycket. Ju äldre och ju mer förslitet ett fartyg är, desto mera ofta förekommande är missöden och olyckstillbud. Jag tror att alla lotsar och hamnlotsar som tjänstgör vid kuster och hamnar i vårt land kan vitsorda att de dagligen råkar ut för äventyr med dessa äldre fartyg, beroende på att saker och ting plötsligt havererar.
Herr talman! Statsrådet Norling sade att internationella överenskommelser skall översättas till svenska förhållanden. Låt mig uttrycka den förhoppningen att de internationella överenskommelser som i dagarna har träffats i London kan översättas till svenska litet snabbare än då man behövde sju år för att översätta ADR-bestämmelserna.
Herr talman! Jag skall bara säga ytterligare några ord om emballaget — jag var inne på den frågan tidigare — för att understryka hur viktigt det är. IMCO har ju bestämmelser om hur em ballaget skall se ut. Jag vill nämna en erfarenhet som jag gjort i mitt eget arbete när jag handskats med gifter. För några år sedan tog jag hand om ett s.k. plåtfat på 100 liter. Det rörde sig om ett så farligt gift att jag för säkerhets skull var iförd gasmask när jag ställde det till rätta, öppnade det osv. Det uppstod en läcka på emballaget så att gift började rinna ut. Jag vill inte tänka på vad som skulle ha kunnat hända om detta hade inträffat hos SJ eller, ännu värre, i något slutet rum, såsom i ett fartyg. Därför tror jag att det är av allra största betydelse att dessa bestämmelser följs.
Herr talman! Jag tillåter mig utgå ifrån att statsrådets svar nyss inte utesluter att statsrådet är beredd att låta se över bestämmelserna. Även om de skulle vara till fyllest är det fråga om tillämpningen av dem.

Det är en mycket enkel tilläggsbestämmelse som här ifrågasätts, och jag hoppas att statsrådet vill medverka till att en sådan kommer till stånd.
Herr talman! Låt mig avslutningsvis slå fast vad jag har sagt i mitt svar att sjösäkerhetsfrågorna, särskilt när det gäller transporter av farligt gods, i hög grad är en internationell angelägenhet men naturligtvis hela tiden med nationell aspekt. Sverige tar aktiv del i den verksamhet som bedrivs inom internationella organ och sammanslutningar, och vi skall försöka fortsätta att vara i främsta ledet även framgent när det gäller dessa viktiga ting. Till herr Israelsson, som jag på grund av tidsbrist tyvärr inte hann svara i min förra replik, vill jag säga att man kan fråga sig om man uppnår så stora effekter med en utvidgning av ansvaret på det sätt som herr Israelsson nämner. Det är ju ändå oftast transportören som har de största möjligheterna att påverka transportens utformning. Innan vi fått en internationell lösning på det problemet är jag inte beredd att gå längre.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig om jag anser att den projekterade vägen Kiruna—Narvik skall läggas med den nu föreslagna sträckningen, om den skall utföras. Allmänt gäller att för byggande av väg skall upprättas arbetsplan. Enligt väglagen skall vid utarbetande av arbetsplanen samråd i fråga om vägens sträckning och vägförslagets utformning i övrigt ske med berörda fastighetsägare och myndigheter samt andra som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Enligt vad jag inhämtat har vägverket i samband med projekteringsarbetet för Kiruna—Narviksvägen nyligen berett kommun, fastighetsägare och andra berörda tillfälle att framföra sina synpunkter vid sammanträden på platsen, dvs. vid s.k. markägarsammanträden i enlighet med vägkungörelsens 27 §. Innan bl.a. vägverket slutligt bedömt ärendet, anser jag mig inte böra anlägga några synpunkter på frågan om vägens närmare sträckning.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Givetvis känner jag i stora drag till reglerna enligt väglagen, och givetvis förstår jag att statsrådet Norling inte i dagens läge närmare kan yttra sig om vägens sträckning, men jag har velat rikta fler ögon på vad som sker och jag har velat förvissa mig om att statsrådet verkligen fått veta hur vägens sträckning nu är skisserad. Herr Norling säger i svaret att berörda personer av olika kategorier beretts tillfälle att framföra sina synpunkter på platsen. Jag har emellertid inte blivit kallad och inte heller andra berörda. Det här är ju marker som människor i hela Sverige är intresserade av. Naturligtvis förstår jag att alla inte kan kallas i vanlig mening till det här sammanträdet, men man har sagt på många håll att mycket sker i smyg på ett mystiskt sätt. Vi är många som är berörda. Sedan 30 år har jag haft tillfälle att vistas en del i de här trakterna, först som militär och sedan som intresserad turist, och jag har blivit mycket hänförd av skönheten i Abisko nationalpark och hela Torneträskområdet. Vi är i detta fall många berörda markägare, givetvis för många för att kunna kallas till ett sammanträde. Men här är ett tillfälle jag fått att försöka kasta litet ljus över den här frågan. Om nu vägen skall dras fram, var skall den då läggas? Enligt projekteringen skall den — det har statsrådet säkert reda på — läggas mellan Torneträsk och den befintliga järnvägen från Kiruna till Narvik, alltså på sluttningen nedanför. Frågan är om detta är vettigt. Det måste vara ett minimikrav att om den här vägen dras fram — mot mångas invändningar och även mot mina — bör den läggas i anslutning till järnvägen, helst straxt söder om den. Då blir skadorna minst. Skall vägen byggas nere på sluttningen måste man lägga upp jordbarriärer, som man visst kallar för lavinavbärare eller någonting sådant fint. Det blir höga jordvallar som på ett markant sätt kommer att förändra landskapet. Det är det som är upprörande. Om det inte finns någon möjlighet att avvärja detta vägbygge, tror jag att man måste försöka lägga vägen alldeles intill järnvägen. Då skulle det vara bra att ha vägen där om järnvägen av någon anledning sattes ur funktion. Jag begär inte att herr Norling skall yttra sig i frågan om här har skett någonting i smyg, men jag vill gärna framföra att många anser att överläggningarna och projekteringarna skett i tysthet. Statsministern sade redan 1970 att vägen skulle byggas, alltså långt innan projekteringen påbörjats. Jag hoppas att statsrådet Norling, som jag har stort förtroende för, tittar på den här frågan så fort som möjligt.
Herr talman! Vad som sades i april 1970 var väl att vägen skulle projekteras. Då gav regeringen vägverket i uppdrag att efter samråd med norska vägmyndigheter upprätta en arbetsplan för en vägförbindelse mellan Kiruna och Narvik. Det gjorde vägverket. Under försommaren 1970 igångsattes såväl organisationsoch tidsplanering av arbetet som det direkta projekteringsarbetet. Arbetet har bedrivits med sikte på att en förberedande arbetsplan skall kunna vara klar i slutet av detta år. Arbetsplanen kommer då att bli föremål för fastställelseprövning i enlighet med väglagstiftningen på samma sätt som sker med alla andra vägbyggnadsobjekt. Därför tror jag att vi helt kan glömma de funderingar som förts fram om att här skulle ha skett någonting i smyg. Såsom jag meddelade i ett interpellationssvar för ett par år sedan kommer riksdagen dessutom att underställas frågan om det intrång i Abisko nationalpark som kan bli aktuellt i det här sammanhanget. Herr Nilsson i Agnäs och andra, som gärna för mig får betrakta sig som markägare, får då tillfälle att här i riksdagen framföra sin uppfattning om det eventuella intrånget.
Herr talman! Herr Norlings beskrivning av den här frågans handläggning från 1970 och framåt stämmer överens med de uppgifter jag själv har fått. Man kan naturligtvis ha svårt att bedöma vad som har skett alltför tyst, i hemlighet eller inte, men det har meddelats mig att redan till våren skall någonting hända, och det framgår också nu. Det är många människor som är ”markägare” och som inte har uppfattat vad som sker. Jag lastar på intet vis kommunikationsministern för det. Men eftersom jag råkar sitta i riksdagen ville jag göra ett litet försök att som ”markägare” rikta uppmärksamheten på denna fråga. Det är riktigt att jag kan få möjlighet att yttra mig längre fram, om ärendet kommer upp i kammaren. Men jag har en känsla av att det då kan vara för sent och att jag därför redan i dag bör försöka sätta en liten käpp i hjulet. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om det för statens järnvägar ur resultatsynpunkt och för utvecklingen av resandefrekvensen samt för bevarande av ett intakt järnvägsnät är en försvarlig åtgärd att åter höja priserna på järnvägsbiljetter. Jag vill erinra om att någon höjning av SJ:s persontaxa för järnväg ej skett sedan oktober 1971. Den av statens järnvägar år 1972 begärda höjningen medgavs inte. Nu har regeringen medgett att statens järnvägar från den 1 januari 1974 får höja ifrågavarande avgifter med 7 procent mot begärda 9—12 procent. Höjningen motiveras bl.a. av de höjda oljeoch bensinpriserna. Det kan konstateras att SJ:s biljettpriser — genom att en höjning ej skedde i fjol och genom att höjningen nästa år begränsats på angivet sätt — stigit väsentligt mindre än priserna inom t.ex. busstrafiken.

Herr talman! Jag skall be att få tacka kommunikationsministern för att jag har fått min fråga besvarad, men jag måste nog säga till statsrådet Norling att svaret var något magert. Det är faktiskt nu jämnt en månad sedan statens järnvägar gjorde en framställning om att få höja sina taxor. Samma dag hade en tidning bett kommunikationsministern ge en kommentar till denna framställning. Den kommentaren löd: Jag är emot all prishöjning. En taxehöjning skulle få negativt genomslag på efterfrågan på SJ:s resor. När jag läste detta tänkte jag att det var en mycket förnuftig kommentar. Jag delade helt den åsikten och har den fortfarande. Jag fick delvis svar på min fråga när regeringen i fredags meddelade att man hade tillmötesgått SJ:s framställning att få höja priserna, visserligen — som statsrådet Norling sade i svaret — inte så mycket som SJ begärt. Det sägs också i svaret att det inte har skett någon prishöjning sedan 1971 vad SJ beträffar. Nej, det är riktigt. Men sedan 1960 har faktiskt prishöjningar på SJ:s biljettpriser när det gäller personbefordran förekommit inte mindre än tolv gånger.

Om sådana direktiv nu inte finns, är då statsrådet beredd att ge tilläggsdirektiv av den innebörden? Vi har ju sett vad prishöjningarna har fört med sig, och andra åtgärder måste vidtas vad SJ:s politik beträffar.
Herr talman! Jag vill göra den korta kommentaren att även statens järnvägar måste ha en ekonomi. Sedan kan man alltid diskutera hur man skall behandla SJ:s ekonomi i ett större sammanhang. Uppgiften att SJ höjt sina biljettpriser si eller så många gånger är säkert riktig. Det fattas bara tyvärr varje gång detta påstående fälls en kompletterande uppgift, nämligen att andra transportmedel hela tiden också har höjt sina priser i takt med SJ. Åtminstone har det skett lika många gånger. Enda skillnaden är egentligen att SJ höjt mindre totalt sett än de andra transportmedlen. Jag vill erinra om att man inte har höjt taxorna vid SJ sedan i oktober 1971, när vi får en höjning den 1 januari. Om vi utgår ifrån att vi under alla förhållanden inte får någon höjning under det närmaste året, 1974, kan vi konstatera att vi under drygt tre år inte har haft mer än en höjning, begränsad till 7 procent. Det lär vara svårt för herr Fågelsbo eller någon annan att hitta något annat transportmedel inom landet med motsvarande gynnsamma prissituation, åtminstone under den här treårsperioden. Den trafikpolitiska utredningen från oktober i fjol har fått i uppdrag — uttryckt med några få ord — att se om man kan förbättra SJ:s konkurrenssituation.

Herr Svensson i Malmö har frågat mig vilka initiativ regeringen har tagit eller ämnar vidta med anledning av riksdagens uttalande från i våras, enligt vilket riksdagen ”utgår från att i lämpligt sammanhang de homosexuellas problem blir föremål för närmare utredning”. De homosexuella ställs inför problem på många områden av samhällslivet. Det kan i de mest skilda sammanhang visa sig angeläget att ta särskild hänsyn till deras situation, men det är enligt min mening inte möjligt att utreda alla problem i ett sammanhang. I stället bör vart och ett av problemen behandlas och finna sin lösning inom ramen för olika pågående eller tilltänkta utredningar.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Lagutskottet förklarade i våras att homosexuell samlevnad var för samhället fullt acceptabel. Det var första gången ett svenskt statsorgan officiellt bröt mot en tusenårig fördom. Det kan erinras om att så sent som på 1950-talet i press och bland allmänheten förekom en synnerligen osmaklig hets mot homosexuella. En viss omsvängning har skett i attityderna, men diskrimineringen av de ca 200 000 homosexuella här i landet kvarstår i grundläggande stycken. Den har heller inte visats samma uppmärksamhet som diskriminering mot minoritetsgrupper av annat slag. Paragrafen om hets mot folkgrupp, för att ta ett exempel, skyddar etniska och religiösa grupper men inte de homosexuella. Det gäller nu att bringa statens praktiska handlande i överensstämmelse med riksdagens uttalande. Diskrimineringen i det praktiska livet av de homosexuella är betydande och har ofta en försåtlig form. I medicinska handböcker och officiella sjukdomsklassifikationer inrangerar man homosexualitet exempelvis under samlingsrubriker som ”mentala rubbningar” eller ”psykopatier”, något som inte bara är kränkande utan också saknar allt stöd i modern vetenskap. Inom krigsmakten och från våra alltmer beryktade säkerhetsorgan utmålas homosexuella som potentiella säkerhetsrisker. Inom sjöfarten söker man direkt avvisa homosexuella och betraktar dem som oroselement, detta i trots av att Svenska sjöfolksförbundet gett uttryck för en tolerant och klok inställning i frågan. Även skolöverstyrelsen har givit uttryck för en ovetenskaplig syn på homosexualitet och gentemot folk inom läraryrket som är homosexuella. Att ungdomen just via skola och värnpliktstjänstgöring konfronteras med en felaktig och förvriden inställning till homosexualitet är uppenbart ägnat att förstärka och permanenta sociala fördomar. Tyvärr måste jag säga att herr Lidbom, som med sedvanlig korthuggenhet och älskvärdhet svarar på frågor i riksdagen, här gav ett svar som knappast kan sägas vara ett fullföljande av riksdagens intentioner i denna fråga. Att spalta upp frågan och dela upp den på en mängd olika områden och utredningar är inte alls det som riksdagen har bestämt. Utskottets formulering pekar enligt min mening klart på att vad riksdagen avsett är någon form av samlad översyn av de homosexuellas situation och förslag till åtgärder för en bestående förbättring av den situationen. Jag kan nämna att i Nederländerna har en sådan samlad översyn gjorts och lett till viktiga resultat. Det som holländarna kan göra och göra bra och göra före Sverige — varför kan inte herr Lidbom göra det?

Herr talman! Jag förstår inte riktigt varför herr Svensson i Malmö söker sak med mig. I grunden kanske vi har precis samma inställning till de homosexuella. Mycket av det som herr Svensson talade om här är en fråga om upplysning och, när det gäller skolorna, undervisning. Annat är kanske en fråga om brister i samhällsorganisation och lagstiftning. Sinsemellan är det mycket olika ting det är fråga om. Det görs en hel del på olika områden, och mer får vi hoppas kommer att kunna göras. Redan nu har vi upplysning om homosexualiteten som en del i skolornas sexualundervisning. Fler förslag på den punkten kommer att läggas fram inom kort av utredningen rörande sexualoch samlevnadsfrågor i undervisningsoch upplysningsarbetet. Jag hoppas det skall komma något gott ut av det. Vi har en utredning som handlar om skillnader som måhända är omotiverade i brottsbalken mellan homosexuella könsförbindelser och heterosexuella könsförbindelser i vissa statsrättsliga sammanhang. Den frågan är alltså föremål för utredning av sexualbrottsutredningen under ordförandeskap av hovrättspresidenten Kjellin. Vi har de familjerättsliga problemen, som naturligtvis kommer att tas om hand på sitt håll också. Det är alltså en rad praktiska frågor. Jag tror inte att man när det gäller helt olika ting skulle vinna på att ha en samlad utredning som skall försöka fånga in alla de praktiska och andra problem som de homosexuella i olika sammanhang kan möta, utan man får ta var sak i sitt naturliga sammanhang. Jag kan inte se att detta på något sätt strider mot det uttalande som gjordes av riksdagen i våras och som väl både herr Svensson och jag gärna instämmer i.
Herr talman! Om jag, som herr Lidbom säger, söker sak med honom, är det naturligtvis inte på de punkter där vi dess bättre är ense, utan det är med anledning av att jag vet att vi på en del punkter inte är ense. Jag tror heller inte att herr Lidbom på några punkter delar den syn som företräds av de homosexuella själva och de önskemål de har. Det är därför jag tar upp denna fråga nu. Herr Lidbom nämner t.ex. att ett avsnitt där detta kommer att beaktas är det fortsatta arbetet med de familjerättsliga problemen. Då skulle jag vilja fråga: Kommer herr Lidbom i det sammanhanget i framtiden, när det utredningsarbetet blir klart och föranleder konkreta förslag från regeringens sida, att företräda en annan uppfattning om de homosexuellas möjligheter till legalt likaberättigande med andra samlevnadsformer än den som han företrädde i riksdagen i våras och som inte visade någon högre grad av positiv inställning till de homosexuella? Till sist en annan fråga. Vi har ju den holländska Speijerrapporten som väl är den hittills bästa sammanfattningen i Europa av de homosexuellas situation och problem och den diskriminering av dem som förekommer. Är det enligt statsrådet Lidboms mening rimligt att i det fortsatta, och som jag hoppas betydligt intensivare och mer enhetligt bedrivna arbetet för att förbättra de homosexuellas rättsliga situation i olika avseenden, lägga Speijerrapportens slutsatser och grundsatser till underlag?
Herr talman! Jag har inte här i riksdagen eller någon annanstans någonsin intagit en negativ eller oförstående attityd till de homosexuellas problem. När det gäller rättsliga aspekter på samlevnadsproblemen har jag inte det minsta emot att dessa problem i något lämpligt sammanhang utreds. Det enda jag har sagt tidigare, och det vidhåller jag ännu, är att vi har en kommitté som skall syssla med de vanliga äktenskapen och deras bekymmer. Det är en kommitté som har det nog så besvärligt och som nu ger sig på att försöka lösa de ekonomiska förhållandena mellan makar efter litet modernare principer än som tidigare gällt. Den skall ta upp arvsrättsfrågor och en hel del andra problem. Det skulle, tror jag, inte vara särskilt lämpligt att på den kommittén lägga också diverse samlevnadsproblem som rör de homosexuella men som har ganska ringa samband med utredningens egna huvuduppgifter.
Herr talman! Om nu familjepolitiska utredningen inte skall ta hand om de problem som vi diskuterade i våras, får jag då fråga: När och i vilket sammanhang avser i så fall statsrådet Lidbom att aktualisera frågan om den rättsliga likställdheten mellan homosexuell samlevnad och annan samlevnad? Avser han över huvud taget att aktualisera den frågan?
Herr talman! Den lämpliga utredningsmetodiken kan jag inte för dagen yttra mig om på den här punkten. Jag tror att man först litet bättre får kartlägga vilka rättsliga samlevnadsproblem det är fråga om.
Herr talman! Herr Claeson har frågat mig, om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av de mycket kraftiga ökningarna av fraktkostnaderna för olja med hänsyn till fraktkostnadernas stora andel i höjningen av oljepriserna och dess konsekvenser för bl.a. boendekostnaderna. Effekter på de inhemska priserna som härrör från internationella prishöjningar på råolja och transporter kan vi naturligtvis inte undgå. Men dessa höjningar bör inte bli större än vad som är motiverat av de internationella prishöjningarna. Av det skälet beslöt regeringen den 19 oktober med stöd av den allmänna prisregleringslagen, att oljebolag som avser att höja priset på olja skall anmäla detta till statens prisoch kartellnämnd minst en månad i förväg. Vid anmälan skall också anges skälen för prishöjningen. Genom anmälningsplikten skapas rådrum för diskussioner med oljebolagen, och prisoch kartellnämnden ges möjlighet till insyn i oljebolagens prispolitik.

Herr talman! Jag ber att få tacka för handelsministerns svar på min enkla fråga. Sedan jag den 16 oktober ställde den har det som bekant hänt en hel del på det här området. Bakgrunden till min fråga är naturligtvis den stora höjningen av oljepriserna, som bl.a. har lett till stora ökningar av boendekostnaderna. Höjningen av värmekostnaderna för en vanlig bostadslägenhet kan för närvarande beräknas till mellan 25 och 35 kronor per månad eller mellan 300 och 400 kronor per år. Till det kommer sedan andra hyreshöjningar från den 1 januari 1974. En ytterligare stegring av dessa mycket höga boendekostnader leder ju till så betydande problem och skatteverkningar för hushållen att man måste använda de möjligheter som finns för att hålla också bränslekostnaderna nere. Från olika oljebolag som är verksamma i vårt land, och även i den svenska pressen, har det nyligen lämnats uppgifter om att upp till 50 procent av prishöjningarna på olja beror på ökade fraktkostnader. Sålunda har det från oljebolagens sida hävdats att ändringarna i fraktkostnaderna i dagens läge har haft ungefär samma betydelse som oljeländernas egna prishöjningar på olja. Mot bakgrunden av de beskrivningarna har jag funnit det angeläget att fråga handelsministern om han avser att vidta några åtgärder. Handelsministern har nu redovisat en åtgärd som jag naturligtvis hälsar med tillfredsställelse. Det är bara att hoppas att de överläggningar som kommer till stånd med oljebolagen också leder till sådana resultat att det blir fråga om lägre bränslepriser. En av de frågor som aktualiseras i samband med detta problem skulle väl därmed kunna anses besvarad. En annan fråga gäller möjligheterna att minska skatten på eldningsolja för att därigenom hindra att prishöjningarna får slå igenom för fullt. En tredje möjlighet synes vara att utnyttja en del av de beredskapslager av olja som finns och som inköpts till mycket lägre priser än de nuvarande. Jag vet inte om handelsministern är beredd att för sin del besvara eller göra några kommentarer till de två sista frågorna, om lägre skatt och om utnyttjande av beredskapslager, men det vore intressant om handelsministern ville säga några ord även om detta.
Herr talman! Den sista frågan kan jag ge ett svar på, nämligen huruvida vi skulle kunna överväga att sälja ut av våra beredskapslager på den svenska marknaden och därmed förhoppningsvis motverka prishöjningar. Jag anser det vara uteslutet att våra beredskapslager används på det sättet. För det första är de lagren avsedda för en helt annan situation, som bygger på krislägen med politisk bakgrund, krig och krigsfara. För det andra skulle vi, om vi gjorde på det sättet, mycket snabbt kunna hamna i den situationen att lagren icke existerade den dag vi verkligen behövde dem. Vi överväger andra lagringsaktioner som skall kunna hjälpa oss när det gäller kriser av den här typen, som alltså uppstår i fredstid, och riksdagen kommer att få förslag om den saken. Med anledning av den första frågan, som gällde skatten på eldningsolja, vill jag bara påminna herr Claeson om att den skatten är låg. Den svarar i dag för mindre än 10 procent av detaljistpriset på eldningsolja.
Herr talman! Jag ställde frågan om man inte skulle kunna tänka sig att utnyttja en del av beredskapslagren, och det var mot bakgrunden av att man har inköpt oljan till väsentligt mycket lägre priser — kanske halva de priser som i dag gäller. Dessutom består en del av dessa beredskapslager av oljor som så att säga blir omodernare ju längre de lagras. De kommer för framtiden svårligen att kunna användas i de oljeuppvärmningsanläggningar som vi har. Det skulle därför också ur den synpunkten kunna vara motiverat att utnyttja beredskapslagren. Men jag begär inte att handelsministern i och för sig skall kunna gå in på de här problemen. Jag har bara velat aktualisera dem. Det är riktigt att skatten på eldningsolja är förhållandevis låg; jag känner till det. Men även en liten reducering av bränslepriserna, exempelvis i form av att man slopade skatten på eldningsolja, skulle vara välkommen för bostadskonsumenterna-hyresbetalarna i den situation som vi nu befinner oss i.

Jag menar att varje litet steg i riktning mot att hålla priserna nere skulle hälsas med tillfredsställelse av konsumenterna.
Herr talman! Trots herr Claesons ringa anspråk på svar på sina funderingar kanske jag skall säga beträffande beredskapslagringen, att det kanske inte är så knepigt ändå att sälja ut den olja som vi har i våra lager och som har köpts till lägre priser. Den måste ju omedelbart återanskaffas och då till mycket högre priser, så det svenska folkhushållet måste ändå betala för den olja vi skall ha i lager. Och med anledning av herr Claesons farhågor för att våra lagrade oljor blir omoderna kan jag förklara för honom att de byts ut kontinuerligt så att vi har en fullgod beredskap.

Herr talman! Herr Lindkvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att utbildningen av vapenfria tjänstepliktiga vid SJ-skolan i Ängelholm skall återupptas och när ett sådant återupptagande lämpligen kan ske. Vapenfria tjänstepliktiga tjänstgör vid åtskilliga statliga och kommunala myndigheter. Det ankommer på arbetsmarknadsstyrelsen att på lämpligt sätt fördela de vapenfria på olika tjänstgöringsalternativ. De myndigheter som förklarar sig beredda att ta emot vapenfria och som tilldelas sådana skall — som interpellanten anger — betala vederlag till statsverket motsvarande värdet av de vapenfrias arbete. Staten kan i gengäld ge bidrag till myndigheternas kostnader för att utbilda vapenfria. Under en följd av år och senast under budgetåret 1972/73 har statens järnvägar mottagit vapenfria tjänstepliktiga. För tiden därefter har det hittills inte visat sig möjligt att nå en uppgörelse mellan arbetsmarknadsstyrelsen och statens järnvägar om de ekonomiska betingelserna för de vapenfrias tjänstgöring vid SJ. Det är min förhoppning, att det ett kommande år skall visa sig möjligt att återuppta utbildningen av vapenfria tjänstepliktiga vid statens järnvägar.
Herr talman! Först ett tack för svaret på min interpellation. Svaret stryker under den redogörelse för sakläget som jag tog upp i interpellationen den 16 oktober. Under innevarande budgetår utbildas inga vapenfria tjänstepliktiga vid SJ-skolan i Ängelholm. Därmed är ett hundratal vapenfria ungdomar utestängda från denna utbildningsform. Detta sker i ett tidsläge då resurserna att placera de vapenfria i meningsfyllda sysselsättningar är hårt ansträngda. Anledning finns verkligen att beklaga det inträffade. Det har ”hittills inte visat sig möjligt att nå en uppgörelse mellan arbetsmarknadsstyrelsen och statens järnvägar om de ekonomiska betingelserna för de vapenfrias tjänstgöring vid SJ”. Så sammanfattar statsrådet Holmqvist orsakerna till att SJ-skolan i Ängelholm inte utbildar vapenfria detta budgetår. Men det kräver vissa förtydliganden. Vi vet att SJ inte vill betala den miljon kronor som utbildningen kostar. Därför har SJ begärt dessa medel från AMS, som disponerar medel t.o.m. den 30 juni 1973.

Därmed har hela frågan blockerats. I enlighet med statens järnvägars önskemål har därför inte vapenfria tjänstepliktiga inkallats till utbildning på SJ-skolan i Ängelholm detta budgetår. Detta är sakläget. Om inte kostnaderna för utbildningen betalas från någon annans kassa, genomför inte heller SJ någon utbildning. Nu förhåller det sig emellertid så att det är Kungl. Maj:t som förfogar över de medel som avsatts för ersättning i vissa fall av utbildningskostnader. Denna rätt har Kungl. Maj:t sedan den 1 juli 1973. Det intressanta är därför vad regeringen har för planer i detta ärende. Chefen för kommunikationsdepartementet uppmärksammade denna fråga i bilaga 8 till den statsverksproposition som regeringen presenterade vid 1973 års riksdag. Där hänvisade statsrådet Norling i ersättningsfrågan till särskilda förhandlingar mellan arbetsmarknadsstyrelsen och statens järnvägar. Det var dessa kontakter som sedermera inte ledde till annat resultat än att SJ-skolan i Ängelholm inte i nuläget utbildar några vapenfria tjänstepliktiga. För egen del uttalar nu statsrådet Holmqvist, för att åter knyta an till interpellationssvaret, en förhoppning ”att det ett kommande år skall visa sig möjligt att återuppta utbildningen av vapenfria tjänstepliktiga vid statens järnvägar”. Jag får verkligen hoppas att ett sådant ”kommande år” blir 1974. Det är bra om statsrådet Holmqvist vill göra ett Nr 124 förtydligande på den punkten. Skulle ett fortsatt gräl om vem som skall Torsdagen den betala utbildningskostnaderna vid SJ-skolan i Ängelholm visavi de 1 november 1973 vapenfrias utbildning pågå även nästa år riskerar vi att denna procedur mellan statliga myndigheter återverkar negativt även på andra statliga och kommunala institutioner som har vapenfria i sin tjänst. Det gäller därför för regeringen att fixa till en lösning på kostnadsproblemet så att vi kan upprätthålla de höga ambitioner om de vapenfrias sysselsättning som underströks både när vapenfrilagen antogs 1966 och när riksdagen 1973 skrev till Kungl. Maj:t med hemställan om en utredning i ärendet. På den punkten får inte den fortsatta handläggningen av detta ärende ge något utrymme för tvekan.
Herr talman! Låt mig först konstatera att det är väldigt värdefullt om utbildningen av de vapenfria kan ske på ett sådant sätt och att de kan placeras in på sådana uppgifter att det för samhället blir ett gott resultat av utbildningen. Det är självfallet ett intresse att uppgifterna blir så meningsfyllda som möjligt för dem som skall genomgå utbildning och som skall tjänstgöra inom de olika samhällsområden som det här rör sig om. Jag kan nämna att det är ett 15-tal myndigheter och kommuner som hjälper till med att ge de vapenfria utbildning och även drar nytta av dem i deras fortsatta tjänstgöring. Den allra största delen av de vapenfria går till luftfartsverket. Där kan de under en ganska lång period tjänstgöra som en effektiv brandberedskap som är nödvändig vid våra flygfält. En stor del går till riksantikvarieimbetet och sysselsätts med kulturuppgifter av olika slag. En annan grupp utgör de som går till statens vattenfallsverk — det har rört sig om 100—120 om året. SJ har också, som jag sagt i mitt svar, under en lång följd av år varit med och utbildat vapenfria. Det rörde sig om ett 60-tal under budgetåret 1972/73; dessa 60 är knappt 10 procent av alla som under det året utbildades. Jag vill gärna säga att jag delar den uppfattningen som herr Lindkvist har, att det vore angeläget att man så snart som möjligt fick till stånd en fortsatt utbildning vid SJ. Jag har svårt att föreställa mig att det som har varit möjligt att tillämpa under en lång följd av år plötsligt inte skulle kunna finna en motivering. Men samtidigt förstår jag ju att arbetsmarknadsverket inte gärna vill gå in när det gäller ett område — låt mig säga SJ — och där träffa en uppgörelse som ter sig mycket oförmånlig i jämförelse med vad som gäller på andra sektorer. Jag har velat göra detta förtydligande för att visa att det inte är avgörande för denna utbildning att en del av den meddelas vid SJ. Man kan klara sig utan den delen. Men jag menar att det bör vara ett samhällsintresse att utnyttja SJ:s möjligheter i det fallet, framför allt med hänsyn till den beredskap som statens järnvägar naturligtvis på lång sikt måste hålla och som jag förstår på ett mycket tillfredsställande sätt har kunnat upprätthållas genom den utbildning som meddelats vid SJ under senare År. Slutligen vill jag tillägga att den förändring som nu inträffat, att 117 Kungl. Maj:t skall fatta beslut, är en ändring i form men knappast i sak. Det är arbetsmarknadsstyrelsen som har att göra bedömningen, och styrelsen har anmält till Kungl. Maj:t att det föreligger ett betydande medelsbehov om man skall kunna träffa uppgörelse. AMS har därför inte velat träffa sådan uppgörelse. Det föreligger alltså här inte någon skillnad i sak men väl i form i de förhållanden som gällt tidigare och vad som gällt det senaste budgetåret.

Jag får meddela att val av en ledamot jämte suppleant i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond kommer att ske vid morgondagens sammanträde.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

Herr talman! Det på föredragningslistan upptagna valet är föranlett av att förutvarande riksbankschefen Per Åsbrink har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond. Valberedningen har enhälligt godkänt en gemensam lista av det utseende som framgår av en i kammaren utdelad promemoria. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att få framlägga denna lista.

Herr talman! Det världspolitiska klimatet har under senare år karakteriserats av förbättrade relationer mellan världens ledande makter. Detta har gett förhoppningar om att det tidigare kyliga klimatet med politiska framstötar och kontrastötar samt propagandainvektiv skulle förbytas i en atmosfär av konstruktivt samarbete för skapande av fredligare förhållanden i vår värld. Det skulle vara orätt att säga att dessa förhoppningar redan kommit på skam, men den krissituation som uppkommit genom det nya kriget mellan Israel och dess arabiska grannstater utgör ett talande exempel på hur olösta problem och svåra motsättningar av olika slag kan sätta avspänningen på spel. En gammal tes säger, att krig inte löser några problem utan endast skapar nya. Vad som har hänt i Mellersta Östern under det senaste kvartsseklet motsäger i varje fall inte detta påstående. Trots att fyra krig under denna tid utkämpats mellan Israel och arabstater har inga fredsfördrag mellan dem kunnat ingås. De tre senaste krigen kan betraktas som en fortsättning av kriget 1948, då araberna med vapenmakt sökte förhindra att en israelisk stat i enlighet med FN:s beslut fick upprättas på palestinsk mark. FN-beslutet innebar att Palestina skulle delas i en israelisk och en arabisk stat. Grundvalen för ambassadör Jarrings medlingsarbete var den bekanta resolution FN:s säkerhetsråd antog på hösten 1967, enligt vilken Israel ålades att utrymma arabiskt territorium som det ockuperat i sexdagarskriget. Texten tolkades olika av israeler och araber. De senare krävde att Israel ovillkorligt skulle utrymma allt ockuperat territorium, medan Israel ansåg att det vid kommande fredsförhandlingar skulle avgöras vilka områden det skulle lämna ifrån sig. Israel höll fast vid kravet på att erhålla ”säkra och erkända” gränser, vilket enligt dess uppfattning gjorde det nödvändigt att det behöll vissa delar av de ockuperade områdena av strategiska skäl. Mellersta Österns problem hamnade i ett dödläge som de bägge supermakterna USA och Sovjetunionen syntes vara rätt nöjda med, åtminstone på kortare sikt. De var medvetna om att deras intressen i området gick på kollisionskurs och ville fördenskull undvika skärpningar i onödan av motsättningarna. Deras politik gick ut på att vidmakthålla militär maktbalans mellan deras skyddslingar, Israel respektive Egypten och Syrien, genom vapenleveranser till dessa stater. Även om huvuddelen av de levererade vapnen synes ha varit avsedda för defensiv och inte offensiv utgjorde dock denna upprustning en lek med elden i ett eldfängt område. Till slut övergick ju också leken i blodigt allvar. Trots att spänningen konstant varit hög i Mellersta Östern kom Egyptens och Syriens anfall som en chock. FN har genomdrivit resolutioner om vapenvila och skall genom militär personal under FN:s flagga övervaka att vapenvilan respekteras. Jag konstaterar med stor tillfredsställelse att vårt land kunnat lämna en betydande kontingent till denna fredsbevarande styrka, som förvisso får mycket svåra uppgifter att lösa. FN har kunnat utveckla handlingskraft därför att de båda supermakterna enats om behovet av ett slut på striderna i Mellersta Östern och om förhandlingar, sedan vapenvilan genomförts, i syfte att åstadkomma en varaktig fred. Det är i Washington och Moskva de reella besluten har fattats och det är på supermakternas ledare ansvaret väger tyngst, om Mellersta Östern äntligen skall kunna få fred och såväl israeler som araber kunna leva utan rädsla för att nya militära katastrofer skall drabba dem. Det tillstånd av varken fred eller krig som rått mellan de öppna krigshändelserna kan inte tillåtas fortsätta år efter år. Vägen till fred blir både lång och svår, det är en självklarhet som inte behöver närmare understrykas. Förutsättningarna för fred är att både araber och israeler tänker om och lär sig inse att förhandlingar på jämställd bas och inte krig kan lösa konflikter och vidare att supermakterna lägger sin rivalitet om inflytandet i området åt sidan och samarbetar konstruktivt för att äntligen pacificera den kroniska oroshärd som Mellersta Östern utgör. Fred mellan Israel och dess grannar måste bygga på de principer som slogs fast i FN-resolutionen från hösten 1967 efter sexdagarskrigets slut. Såväl Israel som de arabiska grannstaterna måste få leva inom säkra och erkända gränser. En fredsuppgörelse måste — det är min mening — även innefatta en lösning av de palestinska flyktingarnas problem. Hur händelseutvecklingen i Mellersta Östern kommer att påverka den process mot politisk avspänning mellan öst och väst som hittills givit vissa goda resultat är svårt att bedöma för närvarande. Klart är att relationerna mellan USA och Sovjetunionen utsatts för påfrestningar på grund av deras kolliderande intressen i Mellersta Östern. Starten för säkerhetskonferensens fortsättning i Genéve har blivit trög på grund av politiska motsättningar som camouflerats som frågor om dagordningar för de olika utskott i vilka experterna ingår. Principerna från utrikesministermötet i Helsingfors är allmänt hållna dokument, som kan tolkas på skilda sätt. Ingen lär invända mot att principerna för säkerheten slås fast i högtidliga deklarationer. Men de får inte vara så allmänt hållna att varje stat kan tolka dem som den behagar. Om man på längre sikt vill skapa säkerhet i ordets verkliga mening måste man gå vidare och diskutera frågorna i detalj — det gäller säkerhet och samarbete, det gäller umgänge mellan människor i olika länder, det gäller rätten för alla att åtnjuta mänskliga frioch rättigheter såsom de har fastslagits i olika internationella stadgar. Statskuppen i Chile med efterföljande summariska dödsdomar över politiska motståndare till den nya militärregimen och en skoningslös förföljelse av oliktänkande utgör en av de allra mörkaste tragedierna i Latinamerikas historia. Omvälvningen är desto mer motbjudande som Chile i motsats till flertalet andra latinamerikanska länder sedan flera årtionden tillbaka styrts enligt demokratiska spelregler. Militärledningens brott mot landets författning och demokratiska traditioner och framför allt dess sällsynt brutala framfart mot oliktänkande måste skarpt fördömas. Allende försökte — om än inte alltid med fullt stöd av sitt eget parti — att hålla fast vid de regler för den politiska verksamheten som föreskrevs i författningen, och han motstod frestelsen att använda diktatoriska metoder för att nå sina politiska mål. Allendes regeringskoalition lyckades aldrig erhålla majoritet i parlamentet, och det begränsade naturligtvis presidentens handlingsmöjligheter. Denna situation ledde fram till militärens ohyggliga statskupp. De krafter i Chile som nu samlas för opposition mot militärdiktaturen och kamp för återupprättande av demokratin bör få stöd från alla meningsriktningar som arbetar på demokratisk grundval. Ett nära samband med vår utrikesoch säkerhetspolitik har den s.k. IB-affären. Den berör också frågor av grundläggande betydelse i ett öppet och demokratiskt samhälle: den personliga integriteten står i förgrunden, men även pressfriheten har kommit in i bilden. Låt mig först slå fast att ingenting har framkommit som visar att vi kan vara utan underrättelseverksamhet i framtiden. Som en självklar förutsättning för denna verksamhet måste gälla, att den inte får bedrivas i strid med den svenska utrikespolitiken. Både statsministern och försvarsministern har förklarat att alla beskyllningar om övertramp i detta avseende saknar grund. Detta är en mycket viktig sak. Att en ordentlig utredning av affärens olika aspekter måste komma till stånd har inte ifrågasatts från något håll. Jag vill inte föregripa utredningen utan inskränker mig till ett par allmänna synpunkter. Först och främst finner jag det angeläget att säga ifrån, att inget politiskt organ kan tillåtas att ingripa i de rättsvårdande myndigheternas arbete. Det är en viktig princip i en rättsstat. Om någon person som varit inblandad i affären — vare sig det är fråga om någon i underrättelsetjänsten eller det är fråga om någon journalist eller någon annan — har brutit mot lag, är det en fråga för domstolar, åklagare osv. att ta ställning till. Sedan har vi JO, justitieombudsmannen, som ett organ för en fristående rättskontroll av myndigheterna; såväl de rättsvårdande som de militära och andra. Politikerna har inte att lägga sig i den rättsliga prövningen eller att öva indirekta påtryckningar genom uttalanden i den allmänna debatten. Vidare vill jag understryka det tillfredsställande i att enkammarriksdagen skaffat sig en arbetsapparat som gör den bättre rustad än tvåkammarriksdagen att ta på sig sådana granskningsuppgifter vid sidan av de rent rättsliga som IB-affären aktualiserar. En grundtanke bakom den nya författning, som antogs första gången i våras, är att man skall slå vakt om riksdagen som ”folkets främsta företrädare”. Det är en riktig tanke. Det är nödvändigt att riksdagen bevakar de medborgerliga intressena. Det är ett viktigt önskemål att den granskning som sker blir genomförd snabbt. Det är också angeläget att både riksdagen och allmänheten får en redogörelse som är präglad av all den öppenhet som är möjlig. Frågan om någon ytterligare granskning i särskilda former är påkallad får man ta ställning till då de ordinarie organen arbetat färdigt. IB-affären har också aktualiserat frågor om utformningen av gällande lagstiftning. Jag tänker främst på de grannlaga frågorna om husrannsakan och beslag på tidningsredaktioner. Anonymitetsskyddet är en grundpelate för tryckfrihetsförordningen. Den som lämnar uppgifter till en tidning måste ha detta skydd. Det är också av största vikt att inte den personliga integriteten kränks. Mot detta står att brottslig verksamhet inte kan tillåtas ske i skydd av tryckfriheten. Det är värdefullt att justitiedepartementet tagit upp dessa frågor till prövning för att se om man kan skapa ännu säkrare regler än de nuvarande. Jag föreställer mig att man kan finna anledning att tänka på även andra grannlaga ingripanden än sådana mot just tidningsredaktioner. Årets val blev en ny framgång för centern. Drygt en fjärdedel av väljarkåren står nu bakom vår politik. Vi är givetvis glada åt denna växande uppslutning kring våra idéer, samtidigt som vi känner det ansvar som den framgången ger; detta vårt ansvar vägleder oss i våra ansträngningar att arbeta för att vår politik alltmer får påverka utvecklingen. Mittenpolitiken utgör ett kraftfält i svensk politik, grunden för en ny regeringspolitik. Valutgången innebär ingen ändring härvidlag. Just nu förbereder mittenpartierna gemensamma delegationer inför den allmänna motionstiden. Vi har fått en parlamentarisk situation som ingen tänkte sig när man fastställde ledamotsantalet till den jämna siffran 350. Ställningen i kammaren efter nyår — 175—175 — kan ge problem, men folket har avgett sin röst, och det är vår uppgift att med den givna utgångspunkten göra det bästa möjliga. Ett nyval kan bli nödvändigt. Jag upprepar vad jag sade när sammanräkningen var färdig: Det reducerade parlamentariska underlaget borde ha motiverat regeringens avgång. Centern har varit och är naturligtvis beredd att ta sitt ansvar. Den socialdemokratiska regeringen har valt att stanna kvar. När den gör det så räknar den in vpk i regeringsunderlaget — det är fullt klart — för på så sätt kan regeringen Palme sitta kvar trots det vacklande parlamentariska underlaget. I det läget finns ingen formell grund för ett krav på regeringens avgång så länge den inte röstats ner i riksdagen i en väsentlig fråga eller fått ett misstroendeuttalande från riksdagen. Men kvar står att lotten kan bli denna regerings fall. Det finns risk för en uppdelning av nationen i två block som kan ge en felaktig bild av hur det i många fall förhåller sig. Det finns en risk att det som förenar oss på det viset kan komma i skymundan. Att det råder enighet över partigränserna i för vårt samhällssystem grundläggande frågor får inte glömmas bort. I detta sammanhang måste jag erinra om de försök som socialdemokraterna under valrörelsen gjorde att skrämma väljarna genom att påstå att en ny regering skulle komma att äventyra den sociala tryggheten. Det finns givetvis inte någon grund för denna skrämselpropaganda. Att man var medveten om att det inte fanns en sådan grund framgår av att statsminister Palme efter valet påpekat att reformarbetet var starkt förankrat i oppositionspartierna. Därmed gick den sista luften ur den så stort uppblåsta ”rösta inte bort tryggheten”-ballongen. Fler människor i arbete ger resurser som skall användas för att höja den allmänna välfärden, och det finns mycket att göra för att bygga ut den sociala omvårdnaden. Det gäller att satsa mest på dem som har det sämst. Olikheter i förmåner, såsom orättvisorna i fråga om pensionsåldern, måste bort. En sänkning av pensionsåldern så att alla får rätt till full pension senast vid 65 års ålder är en förstahandsåtgärd. Den som är bärare av en jämlikhetsideologi kan inte vara nöjd så länge det finns grupper som måste vänta till 67 år för att få full pension. Valdebatten kom i stor utsträckning att handla om sysselsättningspolitiken. Det var naturligtvis ingen tillfällighet. Bakom oss har vi en långvarig lågkonjunktur med den mest omfattande arbetslösheten på flera årtionden. Men också den framtida sysselsättningsutvecklingen inger oro. Dagens situation kännetecknas framför allt av att uppgången i konjunkturen bärs upp av en kraftig exportökning. De näringar som är inriktade på hemmamarknaden uppvisar fortfarande relativt låg ekonomisk aktivitet. Arbetslösheten ligger därför kvar på en för den nuvarande konjunktursituationen mycket hög nivå. Investeringarna utvecklas inte heller särskilt gynnsamt. Däremot har valutaläget förbättrats. Det har bl.a. gjort det möjligt att hålla en i förhållande till andra länder låg ränta. Prisökningarna har varit kännbara. I rättvisans intresse skall emellertid sägas att också i det avseendet ligger Sverige internationellt sett relativt hyggligt till, men det reser krav på oss om vaksamhet, så att inte de utifrån kommande prisökningarna förstärks genom inhemskt tillagade prisökningar. Alla tycks emellertid vara överens om att den stora exportökningen relativt snart kommer att sakta av. Flera av våra viktigaste handelspartners har stramat åt sin ekonomiska politik. Då industrikapaciteten dessutom är väl utnyttjad i många länder blir tillväxtmöjligheterna och därmed importbehoven mera begränsade. Osäkerheten beträffande tillförseln av olika råvaror, speciellt olja, kan självfallet också komma att spela in. För svenskt vidkommande blir vi i en sådan situation i högre grad beroende av den rent inhemska utvecklingen. Skulle eftersläpningen i den inhemska konjunkturen fortsätta, finns det uppenbar risk för att högkonjunkturen den här gången i viss utsträckning går vårt land förbi. Centern har både under lågkonjunkturen 1971 och 1972 och nu i år krävt mera målmedvetna insatser för att komma till rätta med arbetslösheten. Sysselsättningen är och förblir en nyckelfråga, både när det gäller att förbättra familjernas och medborgarnas egen ekonomi och när det gäller att skaffa stat och kommun ökade resurser. Därför ser vi naturligtvis med tillfredsställelse att regeringen sent omsider i viss utsträckning har slagit till reträtt från sina tidigare positioner och genom sin ”mini-budget” deklarerat en större beredvillighet att stödja en mer sysselsättningsfrämjande politik. Men nog är det en i varje fall för svensk politik ganska överraskande och snabb omsvängning som regeringen och socialdemokratin då har gjort! Nu är åtgärder av det här slaget inte längre några överbud. Nu utgör åtgärder för påspädning på ekonomin inte längre något hot mot stabiliteten i den svenska ekonomin, som finansministern, statsministern och alla andra socialdemokrater som yttrat sig i frågan ville ge sken av under valrörelsen. Tvärtom är det så, och man har naturligtvis kommit till den insikten, att dessa åtgärder måste betraktas som nödvändiga förutsättningar för att fler skall komma i arbete och arbetslösheten pressas tillbaka till en rimligare nivå igen. Många av förslagen i den proposition som regeringen har lagt fram verkar för övrigt vara hämtade från centerns och folkpartiets motioner i våras. Jag tänker bl.a. på anslagshöjningarna till vägväsendet, anskaff ningen av fler järnvägsvagnar till SJ och det utvidgade stödet till industriella och kommunala miljövårdsinvesteringar. Alla dessa förslag sade socialdemokrater och kommunister här i kammaren nej till för några månader sedan. Det som jag främst saknar i regeringens ekonomisk-politiska proposition är åtgärder, som tar sikte på att stödja och stimulera industrioch serviceföretag att öka sin sysselsättning och sin produktionskapacitet. Den obalans mellan förebyggande åtgärder och åtgärder i efterhand som vi så ofta har kritiserat kvarstår alltså även efter det att regeringen har avlämnat denna proposition. Vi har presenterat ett konkret handlingsprogram med målsättningar och riktlinjer för regionalpolitiken fram till 1980. Centerrörelsen har blivit starkt kritiserad för detta, och programmet har ingående granskats från alla upptänkliga utgångspunkter. Efter en sådan ingående prövning har väljarna sagt sitt, och det innebar en kraftig framgång för centern. Vi måste ha rätt att dra den slutsatsen att väljarna har godkänt centerns riksplan, och då är det dags för övriga partier att tänka om. De för denna plan grundläggande idéerna måste nu få slå igenom i det praktiska planeringsarbetet såväl på riksnivå som i länen och ute i kommunerna. Vi måste snarast genomföra en utbyggd länsdemokrati. Inom de befolkningsramar vi har dragit upp i centerns riksplan finns möjligheter att skapa goda miljöer i alla delar av landet. Den hårda exploateringen av grönområden i storstadsområdena kan brytas och människorna få möjligheter till en nära kontakt med naturen. Storstädernas trafikapparat behöver inte bli så hårt ansträngd, och detta skapar möjligheter till en bättre trafikmiljö. De sociala aspekterna kan få en mer framskjuten plats i samhällsplaneringen. Vi lade under vårriksdagen och under själva valrörelsen fram en rad förslag till åtgärder som hade det samlade syftet att få till stånd 100 000 nya jobb. Regeringen förmådde aldrig prestera något alternativ till detta program. Inte heller i den nu framlagda propositionen finns det några insatser till mer varaktiga lösningar av sysselsättningsproblemen.

Hur snabbt de strukturella förändringarna och utslagningen av självständiga företag gått har vi fått många vittnesbörd om under den allra senaste tiden. Jag tänker då bl a. på de talrika större företagsfusioner som offentliggjorts i höst. Varje sådan fusion har sina speciella aspekter. DN-koncernens köp av Svensk filmindustri måste t.ex. i hög grad bedömas med utgångspunkt från vilka verkningar det kan få för opinionsbildningen. Cementfusionen har däremot främst ekonomiska aspekter genom att man nu får en utpräglad monopolsituation på detta viktiga område. Denna koncentrationsutveckling är oroande och kräver ökad politisk uppmärksamhet. När det gäller cementfusionen tycks regeringen att döma av uppgifter i pressen ha spelat en aktiv roll för att få till stånd ett samgående. Samtidigt har näringsfrihetsombudsmannen levererat mycket besk kritik mot samgåendet utifrån de utgångspunkter som han är satt att bevaka. Därför är det angeläget att regeringen klart deklarerar sin inställning både till cementfusionen och mera allmänt till den koncentrationsprocess som tycks gå allt snabbare. Av övriga större företagssammanslagningar som tillkännagivits den senaste tiden kännetecknas flera av att väletablerade stora företag genom dessa köp gått in på helt nya tillverkningsområden. Det finns alltså inget naturligt samband mellan det köpande företagets och det uppköpta företagets verksamhet. Mycket tyder på att det i viss utsträckning är fråga om rena kapitalplaceringar. Befintliga skatteoch lagregler gör det lönsamt för kapitalstarka företag att köpa upp redan etablerade enheter. Inte minst från sysselsättningssynpunkt är detta en betänklig utveckling, särskilt som dessa företagsköp inte heller motsvaras av nyetableringar av mindre företag. De nuvarande lönsamhetsskillnaderna mellan bl.a. de stora exportföretagen och de hemmamarknadsinriktade företagen driver givetvis på denna utveckling. Som jag ser det bör det i sådana fall inte komma i fråga att medge uppskov med realisationsvinstbeskattningen. De regler som för närvarande ger regeringen möjligheter att befria fusionerade företag från realisationsvinstskatt, är också enligt min mening rent allmänt mogna för en översyn med hänsyn till den styrka och snabbhet som kocentrationsprocessen fått under senare år. Vårt åtgärdsprogram för 100 000 nya jobb tar främst sikte på att nedbringa den akuta strukturarbetslösheten. Men avstämningen av 1970 års långtidsutredning och andra undersökningar visar med all tydlighet på behovet av ett mångdubbelt antal nya arbetstillfällen under det närmaste decenniet, om det skall bli möjligt att ge arbete till alla som vill ha arbete. En sådan ökning av sysselsättningen tror jag inte är möjlig att uppnå utan att statsmakterna gör upp en mera långsiktig plan för sysselsättningspolitiken och sedan inriktar sina insatser efter den. Vi föreslog tillsammans med folkpartiet i våras att regeringen skulle få i uppgift att utarbeta en sådan plan, men det avslogs. Nu i höst har det största LO-förbundet, Metall, tagit upp samma tankegångar och fått stöd från LO centralt. Kanske kan detta göra regeringen mera lyhörd än den var när samma förslag fördes fram från den politiska oppositionen. Den besvärliga situationen på arbetsmarknaden har gjort att allt fler riktat sina blickar mot de stora ekonomiska och sociala problem den arbetslöse kommer i. Många har ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet garanterat genom arbetslöshetskassorna och det är bra. Men så länge inte alla människor har kunnat skaffa sig ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet kvarstår kravet på en allmän arbetslöshetsförsäkring. Bl.a. genom en ökad energikonsumtion har välståndsutvecklingen kunnat fortsätta. Vi har nu kommit till en situation där krav ställs på utnyttjande av nya energikällor, främst kärnkraft. Från centerns sida har vi gjort klart att vi inte kan acceptera en fortsatt utbyggnad av kärnkraften innan säkerhetsriskerna på kort och lång sikt har klarlagts. Detta gäller både driftssäkerheten och möjligheten att oskadliggöra det radioaktiva avfallet. Herr talman! Ingen bör rygga tillbaka inför denna principiellt viktiga fråga, frågan om denna generation har moralisk rätt att för sin egen välfärds skull ställa krav på kommande generationer. Har vi rätt att göra sådana inteckningar i framtiden? Om en fortsatt ökad energikonsumtion förutsätter ett raserande av tryggheten i det ordets vidaste mening och miljön i samhället bör man ifrågasätta om det då är ett led i en välfärdsutveckling. Det är nödvändigt att med kraft söka finna effektivare möjligheter att utnyttja befintliga energikällor, men också att finna nya former för energiutvinning utan negativa effekter. Här finns många uppslag och praktiska försök. Det gäller utnyttjande av vinden, tidvattnet, solenergin, värmen i jordens inre m.m. Men det gäller också att öka verkningsgraden av och hitta bättre former för att utnyttja t.ex. kolet och oljan. Den kanske främsta alternativa möjligheten finns dock i fusionsenergin. Om vi skall lyckas utveckla denna form av energiutvinning så att den blir praktiskt användbar för civila ändamål fordras ökade forskningsinsatser. Vårt land måste vara berett att göra en stark sådan prioritering. Vikten av att vi kan finna nya acceptabla möjligheter att utvinna energi framstår i särskild klarhet mot bakgrund av oljekrisen. Det är viktigt att slå fast att oljekrisen inte ändrar centerpartiets grundläggande inställning till kärnkraften. Tvärtom ger den ytterligare en anledning att påskynda det utvecklingsarbete på t.ex. fusionsenergins område som jag berört. Energifrågorna har en avgörande betydelse för beredskapen och för vårt lands oberoende. Också från denna utgångspunkt är det angeläget att vi aktivt medverkar i utvecklandet av nya energikällor. Den överenskommelse om en motorväg över Öresund som de svenska och danska regeringarna nådde i våras — innan riksdagarna i respektive länder fått säga sin mening — var inte grundad på några utredningar om konsekvenserna för miljön. Malmö-Lundområdet är redan hårt exploaterat. En bro kommer att till och genom detta område dra en stor del av den trafik som nu går via Helsingborg och Helsingör. Den kommer att stimulera koncentrationen av näringsliv och bebyggelse till Malmö-Lundområdet. Följden blir då miljöproblem som vi inte accepterar. Det blir regionalpolitiska konsekvenser som motverkar strävandena att skapa utvecklingsmöjligheter i alla delar av landet. Bron kommer också att motverka de trafikpolitiska kraven på att ökad vikt skall läggas vid kollektivtrafiken. Av dessa skäl yrkar vi avslag på den proposition som riksdagen förelades ett par dagar före valet. Därför bör järnvägstunneln mellan Helsingborg och Helsingör byggas i första hand. Vi vill ha ytterligare utredningar beträffande konsekvenserna av en förbindelse på Malmö-Köpenhamnleden. Detta är nödvändigt ur trafikpolitisk, regionalpolitisk och kanske framför allt miljöpolitisk synpunkt.

Herr talman! För en månad sedan bröt det fjärde stora kriget ut mellan Israel och arabstaterna. Det var ett militärt angrepp från Egypten och Syrien. Man hade laddat upp väldiga stridskrafter i hemlighet. I norr och söder angreps Israel den 6 oktober under Jom Kippur, landets allvarligaste religiösa högtid. I stället för att förhandla med Israel både om de ockuperade områdena och om en bestående fred med säkra och erkända gränser valde man än en gång att söka besegra den judiska staten. För ett land som Sverige, som ständigt slagit fast att politiska motsättningar bör lösas genom samtal och förhandlingar, borde det ha varit naturligt att fördöma detta angrepp mot Israel på det sätt som Sverige fördömt liknande angreppshandlingar. Nu ser vi krigets följder; en bräcklig vapenvila med nya eldupphörgränser. Tusentals människor har dödats och sårats. Väldiga resurser i rustningar och pengar har förstörts, och riskerna för världsfreden som har varit uppenbara är ännu inte helt borta. Kriget har inte löst några grundläggande problem för israeler, araber eller palestinier. Våldets onda cirkel måste brytas. Bara genom förhandlingar mellan parterna kan palestinierna forma en ny framtid för sig själva, kan Israel få en trygghet i fred, kan arabstaterna få åter ockuperade områden. Förenta nationerna har mot vad många inte minst här i Sverige förmodade gjort åtskilligt för att underlätta en sådan fredsuppgörelse på grundval av säkerhetsrådets resolution 242. Supermakterna kan troligen göra ännu mer för att stimulera en utveckling mot fred. Men den freden är otänkbar om inte länderna i området vill fred med sina grannar. Och därför måste det slås fast att arabstaterna nu slutgiltigt skall klargöra för sin befolkning att Israel måste godtas som en judisk stat och att förhandlingar om de slutliga gränserna ofrånkomligen bör inledas. Ohyggliga bilder och berättelser har också nått oss från andra delar av världen de senaste veckorna. Det är bilder av förtryck, av mänsklig förnedring. Vi hör inte ångestropen från tortyrens skräckkammare. Men vi får veta alltmer om torterarnas metoder. Och det vi får veta visar på total omänsklighet, totalt förakt för mänsklig värdighet, total oförmåga att sätta sig in i de förtrycktas belägenhet. Det är sadismen förvandlad till högsta statsideologi med statsapparaten, polisen, militären, som lydiga och okänsliga redskap. I Santiago de Chile ligger militärens offer med spräckta skallar och flytande hjärnsubstans längs vägkanterna för att tvinga fram skräckens tystnad och passivitet hos alla dem som tror på demokrati och social rättvisa. Militärregimen i Chile är långt ifrån ensam i torterarnas international. Regimer, vars fantasi är obefintlig när det gäller att sätta sig in i villkoren för fattiga och förtryckta människor tycks ha obegränsad fantasi när det gäller att hitta på nya, infernaliska metoder att undertrycka och kuva människor som kräver sin rätt och sin frihet. Två italienska präster har efter ett besök nyligen i Sydvietnam lämnat en skakande rapport om förtryckets former bland de 200 000 politiska fångarna i juntans fängelser där. Från Portugals kolonier har vi fått se bilder på portugisiska soldater som under stoj och glam visar upp afrikanska frihetskämpars avhuggna huvuden. Under sin kampanj mot tortyrens vidriga smitta har Amnesty International dragit fram också länder där förtrycket inte blivit lika starkt belyst hittills — alltifrån shahens Iran till folkdemokratiernas Östeuropa, där vi finner exempel på hur läkare låter sig enrolleras som verktyg för att förtrycka människor i stället för att bota sjuka. De kristna samfunden i Sverige har den senaste veckan riktat sin utmaning till inte minst oss politiker: ”Rättvisan kan inte vänta.” Det budskapet rymmer många krav på en djupare medvetenhet om en värld där klyftan mellan rika och fattiga bara växer. Men kanske kan det viktigaste budskapet från den ekumeniska u-veckan vara detta: Det räcker inte med ord, var och en av oss måste vara beredd att avstå åtminstone en del av standardökningen i solidaritet med folk vars totala standard uttryckt i siffror är lägre än vår årliga tillväxt. Hur kommer regering och riksdag att svara mot den utmaningen? Blir svaret till sist att svika t.o.m. det löfte den svenska riksdagen gav de fattiga folken 1968 — att en procent av BNP skulle gå till bistånd 1974/75? Blir svaret att när man med ett par års försening har nått enprocentsmålet man skall nöja sig med det och åren därefter låta vårt bistånd öka med en enda hundradel av vår årliga standardökning? Det är frågor som ställs av den svenska kristenheten med djup moralisk laddning; frågor som regeringen nu åtminstone i princip borde besvara utan att därför behöva avslöja mer av statsverkspropositionens detaljer än man brukar göra på sina egna förhandspresskonferenser. Den ekumeniska u-veckan och Amnestys arbete på att dra fram fakta om förtrycket världen runt påminner oss om de omistliga bidrag som enskild idealitet alltjämt ger till ett gott samhälle. Det finns en risk som vi som politiker alltid måste vara medvetna om — att vi blir yrkesskadade i den meningen att vi börjar tro att vi ser allt när vi i själva verket bara ser bitar av verkligheten. Vi kan förledas till att betrakta politiken mera som ett spel än som ett instrument för att förbättra människors villkor. Det är därför den raka påminnelse som de kristna samfundens u-vecka representerar är så viktig — en påminnelse om äkta idealitet och om vad mänsklig anständighet kräver. I en tid när de sociala misslyckandena går så djupt på så många områden måste vi ständigt fråga oss om medmänsklighet verkligen kan lagstiftas eller budgeteras fram, om det inte ständigt fordras en dimension därutöver. Visst kan stat och kommun göra mycket för vettigare samhällsplanering, för utbyggd barnomsorg. Men vi blir inte färdiga med den sociala omsorgen på det viset. Författaren Clas Engström skriver en bra mening i sin senaste bok Byalaget: ”Det är ändå bara människor som kan åstadkomma mänsklig värme.” Hur tar vi som politiker vara på de fonder av idealitet och vilja till personligt ansvar som finns i detta samhälle? För att ta till vara viljan till ansvarstagande från ideella organisationer och samfund har vi en chans när det gäller utbyggnaden av förskolan. Vi har en annan chans när det gäller att ge idrottsrörelsen bättre ekonomiska villkor. Och vi kan lasta av de kristna samfunden de skattebördor som samfunden inte kan kompensera sig för på sätt som producerande enheter kan göra. Just därför att det offentliga ansvaret måste växa är det särskilt nödvändigt att den enskilde har känslan av ett andrum men också känslan av att vara skyddad mot övergrepp från en statsapparat som steg för steg riskerar att förvandla sig själv från allmänhetens tjänare till dess överhet. Mycket av detta är fullkomligt oavsiktligt men slår ändå hårt. Det finns redan rader av exempel på groteska övergrepp verkställda av en apparat som blir alltmer anonym bakom datorernas sifferproduktion. Just nu ligger t.ex. en anmälan hos JO från en värnpliktsläkare som har kunnat konstatera hur det gång på gång blir grova fel i den optiska överföringen av resultaten vid läkarundersökningar av de värnpliktiga. I ett konkret fall blev en värnpliktig förd till en kolumn för allvarlig sinnessjukdom i stället för den korrekta kolumnen ”sängvätare i barndomen”. Orsaken var helt enkelt att en slutsiffra i en kod hade blivit fel. Detta lilla fel kunde ha följt den här personen hela livet och bl.a. ha diskvalificerat honom för statlig tjänst. Och detta trots att ingen läkare skrivit under på det besked som datorn fabricerat. I sådana fall rör det sig om verkligt allvarliga värden, men det finns på ett allmännare plan, på ett mera vardagsnära plan situationer där människor revolterar just emot att bli uppfattade som ett nummer. Jag kan ta ett annat och mycket obetydligare exempel från en helt vardaglig situation. Häromdagen kom en medelålders dugande statstjänsteman in på sin bank för att lyfta ett lån på sitt lönsparande. När han kom fram till luckan ropade den som satt i kassan bakåt i salen: ”9713 är här.” Ett stillsamt försök från kunden att få bli kallad vid efternamn ledde inte till något. Tre gånger upprepades det: ”Ta fram papperen för 9713! Han står här och väntar.” Nu var det här en kund som själv sysslar med data och kontorsrutiner för statens räkning, så han hade naturligtvis en viss förståelse för situationen. Men ändå kände han sig kränkt. Det som för den unga personen i kassan var rutin var för den något äldre just en kränkning. Vad jag vill säga med detta är att risken inte enbart ligger i att datorerna lever sitt eget liv, att deras beskrivning av verkligheten förblandas med verkligheten själv. Datorernas syn på medborgarna får inte steg för steg också bli handläggarnas, för då reduceras den enskilde till ”föremål för åtgärd”, betraktas som ett nummer och inte som en unik individ med egen känsla och värdighet. Jag tror att man inte skall glömma bort att det är i den här allmänna atmosfären som IB-affären gripit tag i så många svenskars sinnen. Den har utspelats mot en bakgrund med många hotfulla skuggor. Två sidor av IB-affären lämnar jag därhän. Det är kritiken dels från dem som menar att vi över huvud taget inte skall ha något militärt försvar, dels från dem som menar att det militära försvaret inte kräver vare sig säkerhetstjänst eller underrättelseverksamhet. De sabotagehandlingar med risker för värnpliktigas liv som försvaret påvisat är tyvärr skäl nog för den hemliga verksamheten. Det som återstår är av tillräcklig vikt och till dels en snårskog att ta sig fram igenom. En uppröjning måste ske längs tankelinjen: Vad kan vara klandervärt i det som hittills skett? En annan uppröjning måste ha som huvudrubrik: Vad behöver rättas till för framtiden? För utkrävandet av ansvar enligt den första linjen är, som herr Fälldin redan påpekat, en rad kontrollorgan redan verksamma. JO:s kompetens måste — och det tycks alla inte ha gjort klart för sig — med undantag för vad som gäller regeringens handlande — vara heltäckande. Jag utgår från att JO-ämbetet anmäler om ytterligare arbetskraft skulle behövas för undersökningarna. För prövning av regeringens ansvar är konstitutionsutskottet naturligt forum. Det är givet att utskottet kommer att särskilt noggrant pröva de ytterst illasinnade insinuationer i anklagelseskrifterna, som går ut på att uppgifter som regeringen i ämbetet fått del av, skulle från kanslihuset ha vandrat vidare till och använts av det socialdemokratiska partiet och dess ungdomsförbund. Det skulle rensa luften om statsministern här i dag lämnade en kategorisk försäkran att något sådant inte har skett. Jag tar för givet att det inte kan ha skett. Att statsministern snuddade vid ämnet i intervjun i DN kan inte anses tillräckligt. Jag kommer så över till försvarsutskottets roll som granskningsorgan. De som tänker sig att försvarsutskottet skulle i förväg ha detaljprövat IB:s åtgärder far uppenbarligen vilse. Utskottet är ingen styrelse. Det bereder för riksdagen anslagsfrågorna och prövar i samband därmed liksom nu i efterhand den hemliga verksamhetens nödvändighet och huvudinnehåll. Avgörande för allmänhetens förtroende för utskottet och därmed för riksdagen måste vara hur energiskt man tar på de anklagelser mot IB:s verksamhet som kommit fram och som naturligtvis kan vara principiellt viktiga, även om de inte lett till åtal. Det är svårt att förstå det motstånd som socialdemokraterna från början reste mot att låta det egentliga undersökningsarbetet i försvarsutskottet ske i en effektivt arbetande mindre grupp. Hela utskottets ansvar rubbas inte på något sätt av att man släpper fram ett beredningsorgan som helt får ägna sig åt granskningen och får erforderligt sekretariat. En sådan granskning är nödvändig om man skall kunna dra slutsatser för framtiden. Det är välgörande att utskottets ordförande nu har utlovat en publicering inom en nära framtid. Det är för den allmänna debattens skull nödvändigt att denna offentliga redovisning omfattar så stora områden som det över huvud taget är möjligt. Därmed kommer jag över på den andra huvudlinjen i granskningen: Vad kan behöva rättas till? Den frågan sträcker sig naturligtvis vida utöver försvarsutskottets prövning av själva säkerhetstjänsten och underrättelseverksamheten. Försvarsutskottets egen framtidsbedömning kan heller inte få inskränka sig till vilka skador som vållats försvaret, hur de kan repareras och till vilken kostnad. Den måste också gälla den principiellt viktigare frågan: vilken fortlöpande kontroll är över huvud taget möjlig och önskvärd för att vår alliansfrihet och neutralitet inte skall kunna ifrågasättas, för att spaningsregistren inte skall förvandlas till åsiktsregister, för att gränsen mot polisens särskilda verksamhet skall kunna upprätthållas? Jag har svårt att se att parlamentariker placerade i försvarsstaben i detalj skulle kunna följa det dagliga arbetet på säkerhetssidan. Skall en lekmannastyrelse där vara motiverad, så måste det bli av andra skäl. Detta är sådant som man bara stickprovsvis och i efterhand kan gå in i. Det försvarsutskottet då måste komma fram till blir snarare svaret på frågan: Behövs utöver regeringens direktiv till säkerhetstjänsten särskilda av riksdagen godkända riktlinjer för underrättelseverksamheten, som kan ge både dem som arbetar där men även JO ytterligare stöd när i framtiden kritik kan komma fram? En huvudpunkt i sådana riktlinjer måste då vara att ständigt söka hålla den hemliga verksamheten så begränsad som möjligt till personal och omfång, och det vore bra att här få klarlagt att det också är regeringens mening. Redan nu har JO vid sidan av försvarsutskottets prövning ett stort uppdrag som går utöver det rena ansvarsutkrävandet bakåt. Det skulle vara välgörande om även JO av sin prövning drog slutsatser framåt. Han får inte känna sig hindrad av att man inom justitiedepartementet inlett ett arbete om återverkningarna på tryckfriheten och anonymitetsskyddet av det som nu skett och de anklagelser som har rests. Det här hänger ju direkt samman med sådana beslut av åklagaren och med polisens effektuerande av åklagarens uppdrag som JO har att pröva. Därför är det så viktigt att vi får höra även JO:s syn på de rättsregler som bör råda i framtiden. Pressens samarbetsnämnd har både nu och tidigare drivit en konsekvent linje till skydd för uppgiftslämnare och tryckfrihet, och inte minst när det gäller hur man skulle skapa bättre garantier för husrannsakan; genom att låta domstol i förväg pröva krav på husrannsakan skulle en sådan väg vara möjlig. Det är självfallet sådant som skall med i den fortsatta prövningen. Här kommer då massmedieutredningen in i bilden, enligt min mening som rätt forum för de lagändringar och de förtydliganden som kan behövas. Kan vi få regeringens besked här i dag om att både departementsundersökningen och JO:s slutsatser kommer att överlämnas till den parlamentariska massmedieutredningen? Mot bakgrund av en sådan här redogörelse kan det tyckas att man därmed har uttömt alla behov av kontrollorgan. Jag har ändå själv rest frågan om det kan behövas en extraordinär granskningsinstans. Liksom herr Fälldin menar jag att det för ögonblicket inte finns några tvingande skäl till detta. Men på någon sikt kan en sådan uppläggning ändå bli motiverad. Dels kan glapprum uppstå i den månghövdade kontroll jag försökt att beskriva. Dels har vi att räkna med en ärlig skepsis och en frampiskad misstro mot politiker och partier som verkar i försvarsutskottet. Det är hänsynen till de ärligt oroade enskilda människorna som har fört mig fram till att en extraordinär granskning inte på förhand får uteslutas. Dessa människors oro får inte mötas med undanflykter som de uppfattar som formalistiska. Herr Bengt Gustavsson har i söndagens nummer av Dagens Nyheter på ett föredömligt sätt sökt reda ut hur förtroendeklyftor kan uppkomma mot politiker som på det här sättet agerar i grupp. Han tar inte ställning till tanken på en medborgarkommission under kvalificerad juridisk ledning som jag fört fram, och jag begär självfallet inte att han eller någon annan skall göra det i dag. Men jag tror att det vore fel att stänga dörrar för en sådan extraordinär tillgång i umgänget mellan politikerna och väljarna. Jag övergår härefter, herr talman, till att kommentera några aktuella ekonomiska frågor. När folkpartiet i våras motionerade om skärpt konkurrenslagstiftning blev vi ensamma om det kravet. Det är bra att centern nu har blivit på det klara med att det behövs en ökad uppmärksamhet på detta område, men i våras hade vi en ointresserad riksdagsmajoritet, s, c, m och vpk, som menade att det inte fanns tillräckligt starka skäl för att skärpa konkurrenslagstiftningen. Vi kunde då inte dela den uppfattningen, och händelseutvecklingen sedan i våras har bekräftat hur viktig den här saken är. Vad vi i första hand efterlyser är en lagstiftning som aktivt motverkar uppkomsten av monopol eller monopolliknande situationer på importskyddade eller så gott som importskyddade områden och marknader. Det är alltså marknadskoncentrationen som är det viktigaste man måste undersöka. En utredning bör också undersöka hur de framväxande konglomeraten, dvs. de branschblandade sammanslagningarna, påverkar konkurrensen och därmed konsumenternas situation. Det saknas sannerligen inte aktuella exempel. Vi har, som herr Fälldin pekade på, Cementa-affären, där det nu blir en ren monopolsituation. Vi har Pribos dominans inom öloch läskedrycksindustrin och det företagets uppköpspolitik. Dagens Nyheters köp av SF hör delvis hit, men alls inte på det förenklade sätt som det har påståtts i debatten. Regeringen har inte gjort någon mer samlad redovisning av hur man ser på konkurrensoch monopolproblemen. Det är hög tid att vi nu får en sådan. Det märkliga är bara att det ser ut som om industriministern aktivt vill arbeta för koncentration och inte emot den. Har industriministern verkligen direkt sökt stimulera fram Cementa-fusionen, då är det i högsta grad anmärkningsvärt. Det svar han ger riksdagen, antagligen i morgon, skall vi verkligen lusläsa. Det är tydligt att här finns mycket klara samband mellan hans agerande och den syn på den socialdemokratiska näringspolitiken i stort, som han i många andra sammanhang har gett uttryck för, samt den allmänna socialdemokratiska koncentrationsfilosofi som vi ofta får höra. Näringspolitiken, som den har drivits, har snarast gynnat koncentrationen. Den bristande förståelsen för värdet av många livskraftiga små och medelstora företag tycks ha en viss förklaring i en överdriven tro på de stora enheternas ekonomi och sysselsättningsskapande betydelse. Det är klart att näringspolitiken har samband med dagens sysselsättningsproblem. Det står också alltmer klart att en beslutsam satsning på allmänna stimulanser som skapar nya jobb på den öppna marknaden är den enda möjliga vägen att komma till rätta med den återstående arbetslösheten. De förslag som vi för två år sedan, hösten 1971, lade fram skulle ha gett den rätta knuffen åt den inhemska efterfrågan. Den benägenhet, tror jag, som man då visade att vifta bort det här eller förklara det som ansvarslöst, borde nog nu ha dunstat undan. Den onödigt djupa konjunkturgrop som svensk ekonomi just börjar klättra upp ur har i stor utsträckning sin förklaring i att man då vid rätt tidpunkt sade nej till de breda, generella stimulanserna. Det förhållandet att just sådana stimulanser var rätt medicin hösten 1971 behöver å andra sidan inte innebära att de skulle vara rätt medicin varje höst. Konjunkturbilden hösten 1973 är långt mer splittrad. Vi har från folkpartiet sagt att det nu i första hand måste bli fråga om att klara vinterarbetslösheten. Därför begärde vi tidigt, i början av september, ett beredskapsprogram mot den nu hotande arbetslösheten. Regeringens förslag till höstriksdagen uppfyller till stora delar just dessa krav. Det verkar samtidigt som om finansministern tycker att folk just nu sparar för mycket. Man kan rent av få den uppfattningen att han skulle mena att ett ökat sparande är ett hot mot sysselsättningen. Så kan det ju inte vara. Ett högt sparande är grunden för framtida investeringar och tryggad sysselsättning. Och det sparandet bör spridas. Det är inte ett ökat sparande som skapar arbetslöshet. Det är snarare så, att den ökande arbetslösheten i vissa lägen och den oro som den skapar i sig har utgjort en grund för det ökade sparandet hos den enskilde, som en sorts beredskapsåtgärd. Men viktigare är att det med all sannolikhet är helt andra grupper i samhället än de familjer som får ökade barnbidrag som står för det ökade sparandet. Jag tror att när herr Sträng liksom säger till barnfamiljerna, att ”ni sparar för mycket, ut i affärerna och handla”, så blir de lindrigt sagt förvånade. Åtskilliga av dem skulle säkert kunna vända ut och in på sina portmonnäer, plånböcker och bankböcker och visa herr Sträng att de sannerligen inte får mycket över för sparande. ”Våra pengar går till sista öret åt till att klara mat, hyra och kläder”, skulle säkert bli deras samstämmiga replik. I stället för att gnälla över sparandet borde man uppfatta det som något positivt. Det måste ändå finnas någon konsekvens i statsmakternas handlande. Bara för några år sedan gick finansministern ut och ville uppmuntra sparandet. Nu förefaller han närmast anse det som betänkligt. Det är klart att det kan finnas ett konjunkturpolitiskt sammanhang i hans sätt att resonera, men så hastiga kast i statsmakternas principiella syn på medborgarnas sparbenägenhet tror jag faktiskt skapar förvirring. Vad som i stället borde göras är att diskutera hur sparandet skall komma näringslivet till godo i form av ökad investeringskapacitet och vad man kan göra för att skydda småspararna mot inflationens skadeverkningar. Det är de stora och angelägna problemen. Vi föreslog i vintras att riksdagen skulle begära en sysselsättningsutredning. Vi fick så småningom stöd för det från en del håll under våren, men tanken att denna utredning skulle arbeta ut det grundmaterial som är nödvändigt för de politiska ställningstaganden som måste till för att klara de långsiktiga sysselsättningsproblemen gillade man inte inom socialdemokratin, utan med vpk:s stöd röstade man ned förslaget. Nu har man, som herr Fälldin framhöll, från LO ställt i princip samma krav. Det lär ha resulterat i något slags förarbete inom kanslihuset. Det är då oerhört viktigt — och det skulle jag vilja be regeringen tänka på — att arbetet på denna sysselsättningsplan bedrivs öppet med full insyn för en bred allmänhet. Det finns en rad delproblem på vägen, t.ex. den svåra avvägningen av behovet av fler arbetstillfällen inom den offentliga sektorn och hur de skall finansieras, som häromkvällen i TV ingående behandlades av en bred uppsättning av sakkunniga. Jag skulle vilja vädja till statsministern och finansministern att se till att utredningsarbetet om en sysselsättningsplan inte bedrivs bakom lika låsta dörrar som arbetet med den fysiska riksplaneringen skedde. ”Låt tusen röster höras”, är ett rop som har använts i många sammanhang, och det skulle passa in också här. När arbetslösheten är så hög måste man ta tillfället i akt och sätta i gång arbeten som under alla förhållanden har hög prioritet. Därför är det tråkigt att regeringen inte i tid tog vara på vårt program för att spara energi. Det skulle — inte minst så som vi har lagt upp det — kunna ge många värdefulla sysselsättningstillfällen på byggsidan. När vi på eftersommaren lade fram det här sparprogrammet bestods det från regeringshåll bara med sarkastiska leenden. Men betydligt mjukare och liksom förläget var handelsministerns flin i radioekot häromdagen. Om bara några månader har säkert leendena stelnat till grin. Utvecklingen har fäst uppmärksamheten på energibristen på ett sätt som ingen kan skaka av sig. Jag vill naturligtvis inte för ett ögonblick ge intrycket att vårt energisparprogram skulle ha kunnat avvärja den oljebrist som kan komma under det närmaste halvåret. Inte alls. Vår utgångspunkt var insikten om de långsiktiga energiproblemen och kravet på handling för att i tid möta dem, så att man kan plana ut den ökningskurva som nu driver upp förbrukningen och vårt beroende av oljeproducenterna. Vi menade faktiskt att det är allvarliga frågor som också förtjänar att belysas i en valrörelse. Vi måste naturligtvis inse att vi i Sverige inte kan påverka alla de faktorer som bestämmer när energibristen övergår i kris och med vilket tempo denna utvecklas. Men vi kan påverka våra egna förberedelser. Vi kan genom förutseende planering successivt skära bort en fortsatt snabb konsumtionsökning. Vi kan övergå till energisnålare framställningsprocesser och uppvärmningsanordningar. Vi kan förhindra värmeförluster genom bättre isolering, och vi kan satsa på energisnålare kollektivtrafik. Det är triviala åtgärder som kan förefalla meningslösa inför perspektivet av en världsomfattande energikris, men de måste vara inslag i Sveriges bidrag till en balanserad utveckling. I samband därmed måste man helhjärtat satsa på den fusionsforskning som så många sätter stort hopp till och inte snålbehandla den på det sätt som nu sker. Den snålhet som håller tillbaka fusionsforskningen får inte slutgiltigt vinna över visheten. Sveriges möjligheter att bibehålla ett samhälle med rörelseoch handlingsfrihet för varje enskild människa kan helt enkelt bli beroende av med vilken iver vi går in för att bemästra alla de hot som en energikris reser.